Herr talman! Jag har många gånger diskuterat Schori. Det gjorde jag redan på den tiden när han företrädde oppositionen i de här debatterna. Vi har diskuterat många olika aspekter. Det har varit debatter som ibland har varit rätt laddade, och det gör kanske att även den här debatten och de formuleringar som statsrådet använder kan ha flera bottnar. Debatterna har handlat om tystnaden, inte bara i Sverige, inför det folkmord som skedde. Det har handlat om oviljan, eller åtminstone oförmågan, att stödja de fredskrafter som hela tiden fanns i det forna Jugoslavien, inte minst i Bosnien - de krafter som aktivt ville verka för multietnisk samlevnad. Det har ju lett till att man inte bara i omvärlden utan också på plats har accepterat eller tvingats acceptera de styrande ledarna på alla sidor, vilket fortsätter att undergräva freden precis som statsrådet säger. Det kanske inte i första hand är gruppernas ovilja att försonas, utan deras ledares ovilja - dem som vi har förhandlat med - som gör att detta fortsätter. Fredsprocessen går långsamt. De styrande tillåts förhala och sabotera förverkligandet av Daytonavtalet. Tiden går snabbt. Nu senast har det skett ett byte av hög representant. Jag tror inte att det bytet kommer att underlätta - inte därför att jag ifrågasätter personen, utan därför att det handlar om en helt ny person utan erfarenhet av det här fredsarbetet. Han skall ungefär ett år innan USA och andra hotar att dra tillbaka sina styrkor ta itu med ett arbete som i stort sett bara har påbörjats. Under kriget fanns det, som jag tidigare sade, oberoende individer och grupper, på alla sidor och från alla olika etniska grupper, som ville arbeta mot det som skedde. Ibland var de kanske t.o.m. goda alibin för de styrande. Men det gav ändå många av oss hopp inför framtiden. När det gäller det enskilda fall som jag relaterar till i min interpellation tänker jag inte be statsrådet kommentera det, utan de principiella frågor som det reser. Det handlar, kanske symtomatiskt, om en ansökan till Sida från kanske den organisation i Sverige som har varit mest öppet kritisk till både den förra och den nuvarande regeringens politik, nämligen Låt Bosnien leva. Det gäller ett projekt i Bosnien som drivs av en av dessa udda organisationer som verkligen vill förverkliga samlevnaden. Den leds av en udda person - Jovan Divjak - som är känd som serbisk general som ledde de bosniska regeringsstyrkornas försvar av Sarajevo under tre och ett halvt års belägring. Han fortsätter sitt arbete även när han inte längre behövs av de styrande i Sarajevo. Statsrådet säger i sitt svar att det svenska programmet delas in i fyra delar. Den första är integrerade områdesprogram. Det är utmärkt. Statsrådet säger att det inte bara innebär tak över huvudet utan också skola, arbete, hälso och sjukvård, etc. Det första han nämner är skola. Jag tar fasta på det. I sitt avslag på ansökan säger Sida som skäl för avslaget att undervisningssektorn inte ingår i återuppbyggnadsprogrammet. I en senare kommentar till detta avslag skriver Sida:s generaldirektör att utbildning inte ingår bland de prioriterade sektorerna. Jag tar för givet att det är statsrådets ord som gäller och konstaterar att Sida i detta sammanhang uppenbarligen har missuppfattat de prioriteringar som regeringen har givit. Jag hoppas att regeringen kommer att framföra detta till Sida.
Herr talman! Ett par veckor tidigare var jag i Bosnien, och jag har verkligen försökt att sätta mig in i dessa frågor på plats. Genom att vara med i styrelsen för samma organisation som Lennart Rohdin, Låt Bosnien leva, har jag också fått information under hela tiden. Jag är medveten om att Sverige gör en stor insats för Bosnien i fråga om bidrag och uppbyggnad. Behoven är ju oändliga och olika på olika platser. Vad jag vill säga är att detta arbete går oerhört långsamt. Jag tror att det måste gå så långsamt. Jag besökte en plats med ungefär 600 000 invånare, varav 200 000 var displaced persons. Dessa människor är alltså på fel ställe. Det går nästan inte att flytta dem tillbaka till det ställe där de skall vara. Dessutom bor de i hus som andra människor har varit tvungna att lämna. Om de människor som har lämnat dessa hus skulle komma tillbaka måste de människor som bor där nu lämna husen. Detta är oerhört svårt. Jag vill nästan säga att vi delvis bidrar till den etniska rensningen när vi låter människor flytta tillbaka till majoritetsområden. Jag vet inte hur det annars skall gå till. Jag har ingen lösning på det problemet. En NGO-tjänsteman sade till mig: Tack för hjälpen med den etniska rensningen när ni skickar tillbaka människor till majoritetsområden. Men jag vet också hur omöjligt det skulle vara att skicka dem till minoritetsområden. Jag har därför inget förslag till lösning på detta problem. Jag vill betona att det är viktigt att vi fortsätter med detta, och jag hoppas att vi gör det. Det är också viktigt att riksdagsledamöter och andra försöker komma till platsen, eftersom man då får reda på så oerhört mycket mer. På denna plats hade vi inte samma möjligheter som i Kosova, men vi fick ändå se en hel del. Ship to Bosnia gör en insats över folkbarriärerna och språkbarriärerna, även om de inte är så stora i Bosnien men som finns ändå, och hjälper människorna att leva tillsammans där det finns en vilja. Men där viljan inte finns är det oerhört svårt att sätta in några hjälpprojekt. Jag hade egentligen inte någon fråga.

Herr talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig dels om jag avser att agera för att möta krav som ställts på repatriering, dels varför jag inte har varit ute i debatten för att visa på regeringens ståndpunkt i dessa frågor. På den första frågan vill jag med en gång ge klart besked: Den svenska migrationspolitiken syftar inte på något sätt till att av samhällsekonomiska eller liknande skäl främja återvändande av personer som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den inställningen kommer jag att hålla fast vid och klargöra när det behövs. Grundläggande för återvandringsperspektivet är att den som fått permanent uppehållstillstånd i vårt land själv skall avgöra om och när han eller hon vill återvända till sitt ursprungsland. Påtryckningar av stat eller kommun för att förmå invandraren att återvända till ursprungslandet kan alltså inte accepteras. Alla invandrare måste kunna känna att Sverige är deras hemland tills de själva beslutar annorlunda. När det gäller flyktingar är det en internationell princip att de inte skall tvingas att återvända till ett land där de riskerar förföljelse. Sveriges uppslutning kring denna princip är absolut. Internationella flyktinginsatser har samtidigt det långsiktiga målet att skyddsbehövande skall kunna återvända när säkra förhållanden råder i ursprungslandet. Det är den princip som inte minst FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, arbetar efter. Det är en central del också i den svenska synen på den frivilliga återvandringen. Att återvända är många gånger ett lika stort och svårt steg som det var att lämna hemlandet, särskilt om vistelsen i det nya landet varat lång tid. I grunderna för migrationspolitiken framhåller statsmakterna därför att det är viktigt att möjligheten att återvandra är ett aktivt och positivt inslag i politiken redan från början och inte genomförs eller uppfattas som en påtryckning gentemot dem som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det synsätt jag just redovisat är det som används i den proposition som regeringen på mitt förslag lade fram i september förra året. Den nya migrationspolitiken innefattar både invandrings-, flykting-, invandraroch återvandringsfrågor och betonar det nödvändiga med en helhetssyn. I propositionen anges återvandringsperspektivet som en av grunderna för migrationspolitiken, och ett av kapitlen i propositionen behandlar särskilt dessa frågor. Något sammanhängande, avskilt politiskt område utgör inte återvandringsfrågorna. Riksdagen fattade beslut om propositionen i december. Det finns alltså helt aktuella grunder för politiken på detta område. Inställningen till återvändande är enligt min uppfattning tydlig i propositionen. Där sägs också att det finns anledning att ta fasta på det intresse för återvandringsfrågor som på senare år framkommit bland de invandrade själva. Svårigheterna att komma in på den svenska arbetsmarknaden i dagens läge har säkert bidragit till detta ökade intresse. Regeringen har följt upp riksdagens beslut bl.a. genom att förbättra det stöd som sedan länge finns för skyddsbehövande som vill återvända till sitt ursprungsland men som själva saknar medel för att göra detta. Stödet ligger på en så begränsad nivå att det knappast kan tolkas som att regering och riksdag försöker locka människor som fått skydd i Sverige att för pengarnas skull lämna landet. Men att slippa stå för resekostnaderna och ha litet medel för försörjning under en första tid i sitt gamla hemland kan vara viktigt. Det kan vara en av de omständigheter som kan påverka den enskildes val mellan att stanna i Sverige eller återvända till sitt ursprungsland. Yvonne Ruwaida frågar vidare varför jag inte varit ute i debatten för att visa på regeringens ståndpunkt i dessa frågor. I den migrationspolitiska propositionen redovisas regeringens syn på ett utförligt sätt. I samband med att propositionen lades fram har jag i många sammanhang tagit upp de centrala inslagen i politiken, dit också återvandringsfrågorna hör. Det rör sig om ett stort antal inlägg i tidningarna och om framträdanden i radio och TV och på ett stort antal platser i landet. Bosnien-Hercegovina och inte minst vid den höjning av återresebidraget för skyddsbehövande som skett fr.o.m. denna månad, har jag också fört fram statsmakternas syn på återvandringen. När det i något sammanhang diskuterats om omfattande kommunalt stöd till återvändande till Bosnien-Hercegovina - t.ex. i Småland - har jag tagit avstånd från tanken att man av kommunalekonomiska skäl skulle ge stora penningsummor åt invandrare om de återvänder till sitt ursprungsland. Jag välkomnar den ytterligare möjlighet som Yvonne Ruwaida här gett mig att klargöra innehållet i migrationspolitiken just när det gäller återvandring.
Herr talman! Jag får på min partikollega Yvonne Ruwaidas vägnar tacka ministern för svaret. Tyvärr har hon hastigt insjuknat och kan inte vara här. Jag utgår från att hon vid annat tillfälle återkommer till frågan om svaret inte är till fyllest.
Herr talman! Man kan säga, som statsrådet sade, att här har lagts fram en proposition till riksdagen som har antagits. Yvonne Ruwaida har ställt sig bakom återvändanderesonemanget i det betänkande som har tagits, så hon har lika väl som jag själv och alla andra alla skäl i världen att marknadsföra just det synsätt som finns i den bok som jag har här, där det står rätt utförligt om det. Skydd och återvändande var mycket centrala begrepp under utredningsperioden när vi skulle ta fram ett flyktingpolitiskt betänkande. Återvändandeperspektivet har egentligen inte diskuterats särskilt mycket det senaste decenniet, utan det är först de senaste åren som det har kommit upp på ytan och blivit mer intressant att titta på. Ju mer vi i utredningen försökte få klarhet i hur vi skulle bära oss åt, desto svårare insåg vi att det var. Det är väldigt olika förutsättningar i olika länder och i olika etniska grupper, och omständigheter i övrigt gör att det inte finns ett enhetligt synsätt på hur man skall tackla den här mycket svåra problematiken. Alla som vill och har möjlighet att återvända till sitt hemland skall självfallet få support och stöd till det. Där har jag ingen annan åsikt än statsrådet - tvärtom. Jag tycker att hans svar är väldigt bra på den punkten. Jag vänder mig mycket klart mot kommunalekonomiska resonemang på det här området. Man kan inte "köpa ut" människor ur landet, utan detta måste komma som ett eget initiativ. Om man vill åka tillbaka kan man få ett visst stöd till detta. Men att kommuner "köper ut" folk är inte bra, och så får det inte gå till. Däremot kan jag nästan i vissa lägen förstå kommunerna, med de stora socialbidrag som de har, att de kan göra kommunalekonomiska kalkyler. Men det är ändå inte rätt sätt att "köpa bort" dem. När statsrådet talar om helhetssyn, kan man möjligtvis koppla det till den tidigare diskussionen, om Bosnien. Där fanns projekt som var kopplade till återvändande, men samtidigt gav man pengar för återuppbyggnad. Schweiz hade bl.a. sådana projekt, och andra länder diskuterade också detta. Man kan där se en koppling mellan bistånd och återvändande såsom det skulle kunna utföras i praktiken. Nu rörde det sig i de fallen mer om människor som hade haft tillfälliga uppehållstillstånd och som skulle tillbaka, och det var då en större press på att man måste göra någonting. Det kanske inte vore ointressant att överväga en sådan koppling också när vi själva så småningom skall försöka hjälpa dem som vill åka tillbaka, t.ex. till Bosnien eller till andra länder. En mer medveten koppling mellan bistånd och återvändande kan nog utvecklas i vissa fall.
Herr talman! Jag kan säga till Gustaf von Essen att detta redan sker, även i praktiken. Vi har då också använt oss av människor av bosniskt ursprung, med permanent uppehållstillstånd här i landet, som har jobbat i Sverige och förberett sig för att sedan återvända hem i samband med svenskt återuppbyggnadsprojekt. Det har varit läkare, sköterskor osv. Den här kopplingen fungerar alltså, och det är en av fördelarna med att vi har integrerat migrationsfrågorna inom Utrikesdepartementet, där vi också har biståndet. Det är en väl sammanhållen politik nu.
Herr talman! Statsrådet pekar just på de tankegångar som vi hade redan i Flyktingpolitiska utredningen, vars sekreterare nu sitter jämte statsrådet. Vi hade långa sådana diskussioner, och jag tror att vi borde försöka att gradvis, steg för steg, utveckla detta. Jag får själv många propåer och har kontakter av olika slag, där invandrarorganisationer och enskilda invandrare lägger fram förslag till projekt, så jag vet att det finns ett intresse. Det gäller kanske att vi försöker att så långt som möjligt riva de barriärer som finns mellan utvecklingshjälp och återvändande, med de migrationspolitiska synsätt som man skulle kunna anlägga. Jag är helt övertygad om att vi härvidlag, liksom i många andra avsnitt på det migrationspolitiska området, har gemensamma uppfattningar. Därför avvaktar jag med intresse det fortsatta arbetet.

Herr talman! Jag börjar med att be om min hälsning till Yvonne Ruwaida med önskan om god bättring. Herr talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig om Sverige avser att öka biståndet till enskilda organisationer verksamma på de palestinska områdena samt om Sverige avser att ställa krav på den palestinska myndigheten att efterleva respekten för de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Under den israeliska ockupationen och fram till dess att den palestinska myndigheten etablerades sommaren 1994 ansvarade i huvudsak de enskilda organisationerna för sociala insatser. Det var också genom dessa organisationer som det internationella biståndet kanaliserades. När den palestinska myndigheten etablerats omprioriterade man sitt bistånd. Stöd till uppbyggandet av en palestinsk förvaltning och därmed andra samhällssektorer bedömdes som särskilt angeläget i stödet för fredsprocessen. Flera enskilda organisationer lyckades inte överleva denna omprioritering, och verksamheter blev lidande. En uppgift för den palestinska myndigheten var att försöka få en överblick över verksamheter inom bl.a. det sociala området i syfte att utarbeta en övergripande politik med ett övergripande ansvar. Detta kan av vissa enskilda organisationer - flera av dem oppositionella till Yassir Arafat och hans parti - ha upplevts som otillbörlig kontroll. Problemet har ytterligare accentuerats genom att flertalet aktörer i de enskilda organisationerna befunnit sig på Västbanken och i Gaza och kämpat mot ockupationen, särskilt under intifadan, under det att ett stort antal tjänstemän inom den palestinska myndigheten tillhör den skara som återvänt från Tunis. Sverige är medvetet om de här problemen och har balanserat biståndet så att stödet till de enskilda organisationerna bibehållits på samma nivå. Detta är även vår avsikt att göra tills vidare. För närvarande arbetar Sida, på uppdrag av regeringen, med riktlinjerna för vårt bistånd till palestinierna. Stödet till enskilda organisationer är särskilt uppmärksammat. Vi har också i överläggningar med den palestinska myndigheten betonat vikten av stöd till det civila samhället och respekten för de särskilda organisationerna. Det övergripande målet för vårt bistånd är att främja en fredlig utveckling och stödja ett demokratiskt Palestina. Vi har också noggrant följt utvecklingen med den palestinska myndighetens lagförslag om reglering av enskilda organisationers verksamhet. Herr talman! Yvonne Ruwaida berör också den palestinska myndighetens kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Detta är en mycket viktig fråga. Utvecklingen av respekten för de mänskliga rättigheterna är oroväckande vad gäller såväl palestinska övergrepp som israeliska. Sverige tar i dialogen med Israel och med den palestinska myndigheten kontinuerligt upp frågan om respekten för de mänskliga rättigheterna. I det samarbetsavtal som Sverige ingick med den palestinska myndigheten om vårt stöd för 1997 betonas vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna och för en demokratisk utveckling. Som jag tidigare har framhållit, är målet för vårt bistånd att bidra till utvecklingen av ett demokratiskt palestinskt samhälle. Utvecklingen mot demokrati och mot ett samhälle där respekten för de mänskliga rättigheterna efterlevs tar dock tid, särskilt i den svåra politiska situation som palestinierna befinner sig i. Vidare saknas en demokratisk tradition i stor utsträckning. Övergrepp kan ha sin bakgrund också i okunskap. Sverige bedriver därför bl.a. utbildning om de mänskliga rättigheterna för den palestinska polisen. Jag kan i sammanhanget berätta att under 1997 stöder Sverige med 15 miljoner kronor lokala organisationer som arbetar för främjandet av respekten för de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag får även i den här frågan tacka ministern för svaret å Yvonne Ruwaidas vägnar, eftersom hon inte kan vara här. Även den här gången utgår jag från att hon återkommer med anledning av svaret om hon har vidare följdfrågor.

Herr talman! Ulla Hoffmann har frågat mig om regeringen är beredd att vidta några åtgärder mot bakgrund av den praxis som utvecklats när det gäller förföljelse på grund av kön. Hon hänvisar i sin interpellation till tre enskilda utlänningsärenden. I samtliga fall uppges att kvinnor som åberopat att de varit politiskt aktiva har blivit utsatta för våldtäkter. Ulla Hoffmann hävdar att den nya bestämmelse som infördes den 1 januari i år, och som stadgar att den som på grund av sitt kön känner välgrundad fruktan för förföljelse har rätt till uppehållstillstånd, inte har medfört några förändringar i sak när det gäller personer som utsatts för våldtäkt. Jag tänker inte kommentera de enskilda fall som Ulla Hoffmann refererar till, utan hoppas att en mer allmängiltig redovisning skall bringa viss klarhet i hur den nya bestämmelsen är tänkt att tillämpas. Inledningsvis vill jag säga att anledningen till att den nya bestämmelsen infördes var att vi bestämde oss för att ta bort det vaga och mycket svårtolkade begreppet de facto-flykting ur lagstiftningen och ersätta det som tidigare inrymdes i begreppet politiskhumanitära skäl med preciserade kriterier för skydd. De mer renodlat humanitära grunderna för uppehållstillstånd har dock bevarats. Tidigare kunde personer som riskerade allvarligt straff eller förföljelse på grund av sin könstillhörighet beviljas uppehållstillstånd av politisk-humanitära skäl. Vi bedömde emellertid att denna grupp borde ges ett starkare skydd än så. Vi har därför låtit den omfattas av den nya skyddsregeln, som är uppbyggd efter samma mönster som skyddsbestämmelsen för flyktingar, dvs. enligt Genèvekonventionens kriterier. Detta innebär också att samma grad av förföljelse som krävs för flyktingskap bör föreligga för att den nya skyddsbestämmelsen, om förföljelse på grund av kön, skall vara tillämplig. Inte enbart den omständigheten att en person utsatts för våldtäkt kan alltså medföra att han eller hon är att betrakta som i behov av skydd i skyddsbestämmelsens mening. Precis som vid prövning av flyktingskap enligt Genèvekonventionen måste en bedömning göras, om den asylsökande kan påräkna skydd från staten eller om staten medvetet underlåter eller saknar förmåga att skydda invånarna mot övergrepp. Vad som skiljer den här skyddsbestämmelsen från Genèvekonventionens flyktingsbestämmelser är att förföljelsen inte har sin orsak i en politisk uppfattning eller i någon annan av de övriga fyra grunder som räknas upp i dessa bestämmelser, utan i just könstillhörigheten. Jag vill här förtydliga att när det finns grund för att bevilja en person flyktingstatus så är det den möjligheten som i första hand skall användas. En kränkning i form av våldtäkt kan ju mycket väl vara ett led i t.ex. ett politiskt eller religiöst förtryck. Det är alltså enbart i fall där en person inte kan anses som flykting som den nya skyddsregeln kommer till användning. Vi har alltså valt att reglera förföljelse på grund av kön separat och inte tolkat in det i flykingbegreppet. Det som jag än en gång vill understryka är dock att ledning för tolkningen av bestämmelsen får sökas i förarbetena till Genèvekonventionen och den praxis som utvecklats inom flyktingrätten. I vilka konkreta situationer förföljelse på grund av kön kan anses föreligga kan jag inte uttala mig om, eftersom det får läggas fast i praxis. Jag kan dock nämna att Utlänningsnämnden i två fall, där risk för könsstympning ansågs föreligga vid ett återvändande till hemlandet, har tillämpat den nya bestämmelsen och alltså beviljat de aktuella personerna uppehållstillstånd. Vad gäller Ulla Hoffmanns direkta fråga har hon egentligen redan själv svarat på den. Jag kan inte vidta några åtgärder för att påverka praxis, utom i de fall där enskilda ärenden överlämnas för regeringens avgörande. Jag vill dock understryka att jag utgår ifrån att utlänningsmyndigheterna tillämpar den nya bestämmelsen på det sätt som riksdagen avsett. Självfallet följer jag hur praxis utvecklas. När tillräcklig tid gått för att en utvärdering skall vara meningsfull kommer jag också att föranstalta om en sådan utvärdering. Därmed kommer en bedömning av resultatet av de lagändringar som trädde i kraft i januari att kunna göras.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Statsrådet vet att jag helst skulle sett att förföljelse på grund av kön skulle ge flyktingstatus, alltså föras in i den allmänna paragrafen, vilket jag tycker är en mer progressiv tolkning av Genèvekonventionen. Men det är positivt att paragrafen finns i utlänningslagen, därför att den lyfter fram frågan och gör det möjligt att diskutera och förändra där så behövs. Anledningen till att jag vill ha en debatt nu är att jag tycker att praxis leder åt ett håll som i varje fall jag som lagstiftare inte menade. Det kan tyckas att det är för få fall för att kunna uttala sig, men det är de fall som kommit till min kännedom. Som ett exempel på hur ofta asylsökande kvinnor åberopar förföljelse på grund av kön vill jag nämna Kanada. Kanada har utarbetat riktlinjer för hur utlänningsmyndigheterna skall möta och behandla kvinnor som åberopar förföljelse på grund av kön. Dessa riktlinjer har varit i bruk sedan 1993, och fram till november 1996 hade 1 134 Riktlinjerna i Kanada utarbetades för att vara en handbok för dem som arbetar med flyktingfrågor. Redan tre år innan handboken togs i bruk bildades arbetsgrupper för att studera genusfrågor. Arbetsgrupperna bestod av styrelseledamöter från Immigration and Refugee Board, dvs. motsvarigheten till våra utlänningsmyndigheter, handläggare, jurister och andra experter. Därefter har utlänningsmyndigheterna genomfört återkommande utbildningar för handläggare och annan personal i fundamentala mänskliga rättighetsprinciper och genusfrågor i asylansökningar. Nyligen har man haft en utbildning om de enskilda staternas skyldigheter och förpliktelser enligt internationella konventioner att skydda sina medborgare mot sexuellt våld och våld i hemmet. Liknande riktlinjer har utarbetats i USA och i Australien. I Sverige införde vi såvitt jag vet paragrafen utan någon utbildning eller förberedelse av våra utlänningsmyndigheter och de anställda i kvinnokunskap, i kunskapen om att mänskliga rättigheter också är kvinnors rättigheter, att omständigheterna och anledningen till kvinnors rädsla och fruktan för förföljelse ofta är unik för kvinnor, eftersom det handlar om könsstympning, våldtäkt, sexuella övergrepp, m.m. Men det är inte för sent. Jag har därför tagit med mig USA:s, Australiens och Kanadas riktlinjer för hur utlänningsmyndigheterna skall arbeta med asylsökande kvinnor vars asylskäl är förföljelse på grund av kön, och jag skall be att få överlämna dem till statsrådet. Jag har också bifogat en dom från USA, dit en asylsökande kvinna har överklagat sitt beslut. Där finns också en rapport från Harvard Law School, där man analyserar våldtäkt som skäl för asyl. I ett avslagsbeslut om en kvinna från Bangladesh talar Utlänningsnämnden om att våldtäkten skall vara ett led i en politisk förföljelse. Men i lagen står det inte att det enbart skall vara fruktan för en politisk förföljelse, utan även t.ex. tillhörighet till en viss samhällsgrupp är asylskäl. Det är en viktig skillnad, allra helst när man tolkar politisk som partipolitisk och inte som en fråga om makt. Polis och militär våldtar kvinnor för att tala om för dem att de inte skall ägna sig åt politik och för att ge de politiskt aktiva männen signaler om vad som händer med deras kvinnor om de inte slutar med sina politiska aktiviteter. Våldtäkt kan vara ett led i en politisk förföljelse, men våldtäkt är alltid en politisk handling. Herr talman! Statsrådet säger i sitt svar till mig att han inte kan vidta några åtgärder för att påverka praxis, utom i de fall där de enskilda ärendena överlämnas för regeringens avgörande. Det är verkligen någonting som jag har insett, statsrådet kan inte påverka praxis hur tokig den än blir. Nyligen blev Sverige fällt för brott mot FN:s tortyrkonvention. Fallet gällde en peruansk asylsökande och hade överlämnats till regeringen av Utlänningsnämnden för avgörande. Med tanke på att statsrådet inte kan påverka praxis, kommer fällningen i FN-kommittén inte heller att påverka svensk praxis?

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark har ställt tre frågor till mig om svenska humanitära insatser i Nordkorea, om Sverige i säkerhetsrådet kan ta upp Låt mig inleda med att konstatera att Nordkorea har ett slutet, extremt totalitärt samhällssystem. Ideologin, som kallas juche, är i realiteten ett slags nygammal stalinism. Som ett bärande element i denna statsideologi återfinns regimens strävan att hålla befolkningen i ett närmast krigspsykotiskt tillstånd. Den nordkoreanska befolkningen tvingas därför att leva mera i historien än i samtiden. Umbäranden från tiden för den japanska ockupationen och Koreakriget lyfts fram som både hot och ideal. Den humanitära situationen har, som Karl-Göran Biörsmark påpekat, nått oroväckande omfattning. Spridd information från besökare i Nordkorea, inte minst från ledamöter i denna kammare, har omvittnat att försörjningsläget är kritiskt. Samtidigt är det uppenbart att insynen i förhållandena i Nordkorea är ofullständig. Likaså är livsmedelskrisen inte entydigt tillfällig, i avvaktan på nästa skörd. Den har tydliga samband med sönderfallet i Nordkoreas hela ekonomiska system. Även om humanitär hjälp utan tvivel behövs, löser hjälpen inte den kris som Nordkoreas regering försatt sig i. Särskilt illavarslande är det att ett land kan hålla sig med en kostnadskrävande miljonstark armé och en avancerad vapenarsenal samtidigt som befolkningens levnadsbetingelser stadigt försämras. Näringsförhållandena för barn och åldringar är särskilt alarmerande. Uppgifter antyder att daghem tvingas stänga på grund av medelsbrist. Måltider som tidigare serverats på institutioner som daghem och sjukhus har dragits in. Att myndigheter inte tillåter hjälporganisationer att utföra näringskontroller är mot denna bakgrund oroväckande. FN bedömer, i sin appell om humanitärt bistånd för tiden april 1997-mars 1998, de totala behoven till nästan en miljard svenska kronor. Insatserna i appellen är koncentrerade till akuta livsmedelsinsatser och till projekt som garanterar livsmedelsförsörjning samt hälsovård. Sverige har den 17 april svarat på appellen med ett bidrag på 15 miljoner kronor för livsmedel till Världslivsmedelsprogrammet har vid flera tillfällen vädjat till givarsamfundet för att klara försörjningen fram till skörden senare i höst. Det internationella givarsamfundet, främst EU, har lämnat omfattande bidrag till Världslivsmedelsprogrammet. Kommissionen fattade i förra veckan beslut om ett bidrag på nära 500 miljoner kronor, varav merparten går till Världslivsmedelsprogrammets insatser. Tidigare har EU lämnat 90 miljoner kronor.

En gemensam delegation från UD och Sida kommer den 10-17 juni att besöka landet. Efter besöket kommer Sida att utvärdera behovet av eventuellt ytterligare stöd till projekt som säkrar tillgången till livsmedel, såsom småskaliga jordbruksprojekt. Karl-Göran Biörsmark frågar mig vidare om jag ämnar använda mig av möjligheten att i säkerhetsrådet föra upp den uppkomna situationen i Nordkorea. Den allvarliga humanitära situationen, som ju främst har strukturella orsaker, är i första hand inte en fråga för säkerhetsrådet att söka en lösning på. Här är det FN:s organ för humanitärt bistånd, DHA, som fortsatt måste vara aktivt engagerat och genom konkreta insatser undsätta den nordkoreanska civilbefolkningen. Slutligen, herr talman, till frågan om Sveriges diplomatiska representation i Nordkorea. Sverige är ett av de få västländer som har diplomatiska förbindelser med Nordkorea. Sveriges diplomatiska närvaro i landet, där vi är skyddsmakt för bl.a. Australien, Tyskland och USA, kommer att fortsätta. Vår nuvarande utsände representant i Pyongyang kommer att lämna sitt uppdrag i sommar och ersättas av en tjänsteman på chefsnivå.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet så mycket för svaret. Jag tycker att det är ett bra svar, och jag är till freds med det. Ofta blir både FN och kanske också politiker och parlament anklagade för att inte vara ute i tid. Vårt early warning system fungerar inte alltid. Det var väl en av anledningarna till att parlamentariker härifrån försökte resa frågan om Nordkoreas situation och få till stånd en debatt om den. De signaler som har kommit från World Food Programme, Unicef, UNDP och Röda korset, som arbetar där, har inte fått den respons som man hade hoppats på. Sverige har dock mera än andra varit på alerten. Det är viktigt att man får en bredd på arbetet och att signalen når ut vidare än så. Som statsrådet säger har Nordkoreas situation inte uppstått plötsligt, utan det är decennier av misskötsel som lett fram till den. Ett problem som har förvärrat situationen är avskogningen. De tunga regn som har kommit har sköljt ut både grus och morän över många åkrar, så att de inte blivit odlingsbara. Sex parlamentariker var där för några veckor sedan och fick med egna ögon se situationen. Jag var en av dem som fick uppleva detta. År 1994 förstördes skörden av hagel och 1995 och 1996 av regn. Därför är matförråden tömda, och nästa skörd kommer, som statsrådet har sagt, inte förrän i höst. Man måste brygga över läget under perioden fram till dess. När vi var i Nordkorea fanns inte de pengar som det nu berättas om i statsrådets svar, utan de har tillkommit därefter. Det verkar nu som om man på något sätt kommer att kunna brygga över läget under den här perioden och förhoppningsvis få en skörd i höst. Jag är dock inte så optimistisk om det, eftersom åkerarealen, som totalt skulle uppgå till 17 %, om den i sin helhet vore odlingsbar, i mycket är förstörd. Den skörd som man får i höst kommer därför troligtvis inte alls att räcka, även om väderleksförhållandena skulle bli bra. Vad som skett i detta planekonomiska system är att man har satt in en ransonering. Man har räknat ut att var och en skall få 600 gram ris per dag, men ransonen är nu nere i 100 gram ris per dag, och man räknar med att riset tar slut vid halvårsskiftet - då har man ingenting att distribuera. Det kommer också att ta en tid innan man byggt upp hjälpen. Maten skall först köpas in och fraktas dit där den behövs. Utan ekonomiska medel skulle det över huvud taget inte gå, men nu finns i alla fall de pengar som behövs för inköp av den här maten. Jag är därvidlag nöjd med svaret. Jag har noterat att Sida skall sända representanter till Nordkorea för att ytterligare undersöka situationen och få en bedömning av den från experthåll. Vi har också ett vidare problem, och det är därför som jag tar upp säkerhetsrådets roll. Jag inser visserligen att det kanske inte är säkerhetsrådets uppgift att gå in i sådana här situationer, men en krissituation kan komma att byggas upp. Något som man starkt upplever när man är i Nordkorea är den totala styrningen och kopplingen till krigssituationen, som man försöker hålla folket samman med i en svår tid. Om man inte är på alerten kan det vara risk för ytterligare spänningar mellan Sydkorea och Nordkorea. Jag återkommer i mitt nästa inlägg till den fråga om den diplomatiska representationen som jag har tagit upp.

Herr talman! Jag har ett par frågor i anslutning till svaret. Jag har inte några avvikande meningar utan vill få några förtydliganden. Den första fråga som Karl-Göran Biörsmark ställt gäller initiativ tillsammans med andra länder. Kanske skulle de få länder vilkas representanter har varit i Nordkorea under de sista åren och fått en uppfattning om vad som har hänt där kunna göra någonting. Den summa som man har talat om är uppe i närmast en miljard. Det som man nu har tillsammans med pengarna från EU och andra summor utgör hälften av denna summa. Den är uppemot 500 miljoner. Biståndsministern säger att insynen är ofullständig, och det är den ju givetvis. Men samtidigt är det en fråga om bevis och indicier, för indicier på vad som händer finns det ju många. Jag skulle vilja ställa en fråga om den svenska representationen. Det står i svaret att vår nuvarande utsände representant skall ersättas av en tjänsteman på chefsnivå. Är det en förstärkning av kapaciteten och ett sätt att höja statusen med tanke på att vi representerar andra länder och också med tanke på den politiska osäkerhetssituation som kan uppkomma i Nordkorea? Jag utgår från att fyrpartssamtal är en fråga om själva fredsarbetet. Hur stöder man fyrpartssamtalen mellan Nordkorea, Sydkorea, USA och Kina rent praktiskt? Jag undrar också litet grand över de småskaliga jordbruksprojekten. Av texten i interpellationssvaret att döma verkar det som om vi redan har denna slags jordbruksprojekt i Nordkorea. Det missade jag när jag var där i så fall. Om man tänker fortsätta eller sätta i gång projekt, hoppas jag, i enlighet med vad Sida är inne på, att man i första hand använder sig av alternativa metoder.

Herr talman! Ja, man kan säga att vår diplomatiska representation höjs. Det är en person som tidigare har varit ambassadör som kommer att representera Sverige på chargé-nivå. Det är en förstärkning. Vi har stött de diplomatiska ansträngningarna för fyrpartssamtalen genom uttalanden och på annat sätt. Vi har ju också haft militära observatörer där, som bekant. Småskaliga trädgårdsodlingsprogram är sådant som Sida särskilt intresserar sig för. Man använder sig av intensivodling och små enkla växthus för att få i gång grödorna tidigare. Jag kan upplysa Bodil Francke Ohlsson om att det också finns småskaliga husdjursprojekt, där man föder upp getter, höns och kaniner. Det är ett annat exempel. Men efter besöket kommer Sida framför allt att titta närmare på om man skall göra insatser för livsmedelssäkerhet av mer långsiktig karaktär.

Herr talman! Som det står i svaret är det ju "jucheideologin" som har lett Nordkorea fel när det gäller utvecklingen - självtilliten som gör att man är så sluten i sitt eget land och inte har med omvärlden att göra. För att långsiktigt komma till rätta med detta är det ju demokratiutveckling och marknadsekonomi som måste introduceras. Men jag bedömer att vägen dit är mycket, mycket lång. Den erfarenhet som vi har med oss hem är väl att det nordkoreanska folket är så väldigt indoktrinerat att det är näst intill omöjligt att föra en demokratisk dialog, eftersom vi talar så förbi varandra hela tiden. Vokabulären, resonemangen och orden har så att säga ingen resonansbotten i det nordkoreanska folket, eftersom de inte är vana vid den typen av dialog. Det är ju en koncentration kring armén, som får så mycket pengar. Vi såg traktorer och annat som stod stilla på grund av bensinbrist, men samtidigt finns bensin och drivmedel för de militära fordonen. Här finns naturligtvis otroligt mycket att göra för att föra över resurser från armén till folket. Men eftersom de menar att de lever i en krigssituation är detta en svår problematik för dem. Det är också stor skillnad mellan stad och landsbygd. Det kanske kan vara litet svårt att få grepp om den hungersituation som nu håller på att byggas upp. Man talar om att det är en sorts famine in making, dvs. en hungersituation som byggs upp successivt. Här kommer att finnas ett slags stupstock vid halvårsskiftet, då läget kan bli helt akut. Däremot ser man inte fullt så mycket av hungersnöden i städerna. Slutligen detta med Sveriges representation som är intressant i sammanhanget, också på sikt, eftersom Sverige spelar roll som kontaktkontor även för USA, Australien och Tyskland. Jag fick uppfattningen att Sverige verkligen spelar denna roll konkret på plats. Vi skall inte underskatta denna roll. Tvärtom skall vi vara öppna för den roll som Sverige har i den här delen av världen. Därför var det kanske litet olyckligt att det beslutades att vi skulle dra oss ur Pyongyang. Vid det tillfället var det kanske motiverat, men sedan har den nya situationen uppstått som gör att vi kan spela en annan roll i den här delen av världen. Även här tycker jag att statsrådets svar är välkommet, dvs. att vi behåller representationen och att den kanske också förstärks något på grund av den roll som vi spelar för andra länder. Så vi får hoppas att vi kan brygga över katastrofsituationen, men framför allt naturligtvis att Nordkorea öppnas. Det var ganska intressant att åka från detta slutna Pyongyang för att mellanlanda i Peking och uppleva att man på något sätt hade kommit tillbaka till västvärlden. Det är inte riktigt vad man föreställer sig när man åker från Pyongyang till Peking, men så upplevdes det. Det ger dimensionen av hur slutet Nordkorea är i dag. Det pågår väl knappast någon riktigt intensiv dialog inom Nordkorea. Men man får väl hoppas på att det även där skall komma fram personer som kan tala för demokrati och en demokratisk utveckling.
Herr talman! Jag återkommer till att World food programme har fått dåligt gehör för sina vädjanden. Som jag tidigare sade har man än så länge bara hälften av den summa som behövs för att förebygga hungersnöden.

Med anledning av detta skulle jag återigen vilja ta upp frågan om inte Sverige, tillsammans med de länder som har de kunskaper som behövs, kan göra någonting för att få ihop litet mer pengar, så att WFP får den förebyggande miljarden.
Herr talman! Sverige kommer fortsatt att vara engagerat för civilbefolkningen i Nordkorea, som jag har angivit. Där ingår också Världslivsmedelsprogrammet. Jag vet att man på senare tid har haft möjligheter att öka utdelningen till alla barn under sex år i hela landet t.ex. Jag skall göra en avslutande reflektion kring detta. Jag tycker att det är utmärkt, herr talman, att riksdagsledamöter reser till områden som är isolerade och hårt utsatta. Jag har tidigare haft en interpellationsdebatt här om Kosovo och nu om Nordkorea. Det gläder mig också att man på detta aktiva, personliga sätt vill bryta isolering, bistå ett folk, främja demokratisering och öka diplomatisk närvaro. En sak gör mig förbryllad, och jag säger detta som en reflexion utan att vilja vara polemisk. Vi får andra tillfällen till att vara det, Karl-Göran Biörsmark. Låt mig jämföra med Kuba. Det är ett land som inte i något av dessa avseenden har det värre politiskt än Nordkorea. Men Karl-Göran Biörsmarks parti vill isolera och hålla fingrarna borta. Det förbryllar mig något. Jag tycker att det är oerhört viktigt att Sverige, som vill främja demokrati och bistå folk så att de inte drabbas av deras regims misstag, för en sammanhängande politik. Man skall försöka bryta ned diktatoriska system med hjälp av närvaro, samtal, bistånd och stöd till demokratiseringsprojekt.
Herr talman! Det kan naturligtvis vara förbryllande när man framställer det hela så som statsrådet gör. Men mitt parti, Folkpartiet, och jag har aldrig sagt nej till dialog. Vi har aldrig sagt nej till kontakt. Kuba och Nordkorea är två paralleller. De är två slutna länder. De är länder med kommunistiskt styre - diktaturstater. Vi menar att kontakten skall ske genom enskilda organisationer och kontakter på basplanet med en opposition som vill ha en förändring. Att försöka diskutera med diktatorer som har styrt i 30-40 år på statsnivå är så gott som omöjligt. Det som är spännande är att nå kontakt med oppositionsföreträdare, med dem som vill förändra samhället. Det skall ske via enskilda organisationer och den kontakt man kan föra på ett annat plan. Det är där man kan så och skörda något i framtiden. Detta är så tydligt. Det är vid resor till Kuba eller Nordkorea som man får en spännande dialog och där stödet måste ges till dem som vill något annat. De skall inte behöva lämna landet, utan de skall kunna känna att de har vänner som stöttar dem. Flyr de landet och befinner sig i exil blir det svårare att skapa en förändring i sitt eget land. Kraften och pengarna skall läggas hos dem som vill ha en förändring, inte hos dem som sitter som proppar i systemet.

Herr talman! Isa Halvarsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att införa ett system med s.k. servicecheckar. Med servicecheckar avses ett standardiserat system för betalning av skatter och avgifter efter fransk förebild. Det är avsett att förenkla för enskilda personer att redovisa och betala bl.a. avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter när dessa anlitar någon som inte har F-skattsedel, dvs. normalt någon som inte är näringsidkare. Betalningar av det slaget kan bli aktuella vid olika hushålls och hantverkstjänster, t.ex. Som nämns i interpellationen gav regeringen i september 1996 Riksskatteverket uppdraget att analysera möjligheterna att förenkla redovisning och betalning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt att lämna kontrolluppgift när en privatperson anlitar en annan privatperson för att utföra arbete. I uppdraget ingick att överväga ett standardiserat system för betalning av tjänster liknande det som tillämpas i Frankrike. Riksskatteverket redovisade uppdraget i december 1996 i rapporten Redovisning av privata tjänster . Verkets rapport har därefter utgjort underlag för tjänstebeskattningsutredningens överväganden och förslag. Tjänstebeskattningsutredningen har i sitt betänkande Skatter, tjänster och sysselsättning föreslagit förenklingar vad gäller betalning och redovisning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter när privatpersoner anlitar någon som inte driver näringsverksamhet. Utredningens förslag har nyligen remissbehandlats - remisstiden gick ut den 20 maj - och är således fortfarande föremål för beredning inom departementet. Innan beredningen är avslutad vill jag inte närmare gå in på frågan om vilka åtgärder som regeringen är beredd att vidta med anledning av Tjänstebeskattningsutredningens förslag. Redan nu vill jag dock framhålla att det är angeläget att försöka förenkla för privatpersoner att redovisa och betala skatter och avgifter när de anlitar andra privatpersoner för olika arbeten. Jag instämmer helt och fullt med Isa Halvarsson att det är oacceptabelt med en "svart" arbetsmarknad.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det är bra att statsrådet framhåller angelägenheten att försöka förenkla för privatpersoner att redovisa och betala skatter och avgifter. Vi från Folkpartiets sida anser att det är mycket angeläget. Det är alltför många som vittnar om svårigheterna de möter när de vill vara en ärlig arbetsgivare. Sydsvenska Dagbladet redovisade förra året ett intressant experiment. Tidningen följde en familjs ansträngningar att utan att skattefuska anställa en städhjälp i hemmet. Familjen var också angelägen om att den anställde skulle ha ett gott försäkringsskydd. De dialoger som utspelade sig när journalister ringde i tur och ordning arbetsförmedling, fack, lokal skattemyndighet, nyföretagarcentrum på orten, AMF och ett privat försäkringsbolag illustrerar en del av förklaringen till den svarta sektorns attraktionskraft. Det är inte bara kostnaden det kommer an på. Det är inte omöjligt att vara laglig, men det är oerhört krångligt i en värld där det naturliga är att det är registrerade företag med F-skatt som anställer. En svensk checkmodell måste uppfylla höga krav på enkelhet för den enskilde. När den som anlitar en person överlämnar en check till denne, skall all byråkratisk hantering för den enskilde arbetsgivaren vara avklarad. När checken löses in svarar myndigheter för inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter, eventuell kontroll av F-skattsedel, försäkringar, inkomstuppgifter till löntagare och annat uppgiftslämnande till myndigheter. Checken kunde t.ex. vara en kontantcheck i olika valörer som köps på posten. Men det finns naturligtvis andra alternativ. Vi har från Folkpartiets sida föreslagit att modellen kombineras med av oss föreslagna subventioner av hushållstjänster, men checkmodellen kan naturligtvis fungera även utanför ett subventionssystem. Vi tror dock att det är dags att i relativt stor skala pröva om en kraftigt sänkt kostnadsnivå i den här branschen - som vänder sig till hushåll - skulle öka efterfrågan, så att fler jobb skulle uppstå. Därför vore det positivt att kombinera servicecheckarnas obyråkratiska enkelhet med ett avskaffande av arbetsgivaravgifter på hushållstjänster. Vi ser allvarligt på den minskade efterfrågan på arbetskraft. Antalet nyanställningar var 25 000 färre under det första kvartalet 1997 jämfört med motsvarande kvartal förra året. Antalet arbetslösa är också högre än för ett år sedan. Det är ett vitalt intresse att komma igång med servicechecksystem och att regeringen lägger fram en proposition. Jag har framhållit att det är viktigt att servicechecken är ett vapen mot svart arbetskraft. Den som jobbar inom denna sektor skall få social trygghet, pension, sjukpenning och vara försäkrad mot olyckor i arbetet. Nu är det många som inte har denna trygghet och som inte har insett faran med det.
Herr talman! Isa Halvarsson tar upp ett viktigt problem. Det är en viktig ambition att göra skattesystem och skatteinbetalningar så enkla som möjligt. Vi arbetar mycket med den frågan på Finansdepartementet. Jag har också känt ett intresse för den franska modellen med servicecheckar. Men det är inte alls säkert att den passar den svenska miljön lika bra som den passar i den franska. Vi har ett system i dag som jag också kan hålla med om upplevs som krångligt. Om man som uppdragsgivare betalar mindre än 1 000 kr har man inga skyldigheter att göra avdrag för preliminär skatt osv. Betalar man under 10 000 kr men över 1 000 kr har man skyldighet att lämna kontrolluppgift men inte att betala in arbetsgivaravgift. Betalar man mer än 10 000 kr som uppdragsgivare har man skyldighet att göra avdrag för preliminär skatt, betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift. Tjänstebeskattningsutredningens förslag går ut på att förenkla detta på så sätt att nuvarande skyldighet för privatpersoner att göra avdrag för preliminär skatt och att betala arbetsgivaravgifter på ersättningar på minst 10 000 kr tas bort. I stället bör den som betalar A-skatt och tar emot ersättning från en privatperson själv betala preliminär skatt och egenavgifter på ersättningen om den är 10 000 kr eller mer. Det skulle ju förenkla för den som ger uppdraget, uppdragsgivaren. Det är den typen av förslag vi tittar på och överväger i Regeringskansliet. Det är för tidigt att säga något annat ännu. Riksskatteverket har också beskrivit hur man skulle kunna göra det enkelt genom att använda telefon och knappa in de uppgifter som Riksskatteverket behöver, och jag tror att ny teknik också kan göra det mycket enklare. Enkelheten är viktig. Jag tror att en del av den s.k. svarta sektorn finns där på grund av att man upplever det som för krångligt att göra rätt för sig. Den andra frågan, om man skall subventionera en viss typ av arbete, är en svårare fråga. Tjänstebeskattningsutredningen har tittat på den. Den har nu genomgått remissbehandling, och vi tittar på och arbetar vidare med den utredningen. Men det är klart att det också finns nackdelar med subventionen. Pengarna skall tas någonstans ifrån. Det innebär antingen besparingar någonstans, t.ex. i den kommunala sektorn - det är inte mitt parti och regeringen intresserad av - eller skattehöjningar någon annanstans, med de negativa effekter som det kan få. Det är alltså ingen självklarhet att en subvention skulle ge de önskvärda effekterna. Men regeringen kommer att återkomma till den frågan senare. När det gäller den minskade efterfrågan på arbetskraft som Isa Halvarsson nämner har ju Sverige gått igenom en mycket svår och tung depression, en depression som till stora delar orsakades av en regering som alltför ivrigt ville sänka skatter och inte lyckades hålla ihop de offentliga finanserna. Nu är vi på väg ut ur detta, och vi kommer att se en ökad efterfrågan på arbetskraft i år och inte minst nästa år. Sverige har mycket goda förutsättningar för att ha ett antal år med god tillväxt och god efterfrågan på arbetskraft framför sig. Ordnar vi samtidigt att lönebildningen fungerar väl i landet och att vi har en bra utbildningspolitik och utbildningssatsning så kommer vi under de närmaste åren att kunna se hur arbetslösheten faller och efterfrågan på arbetskraft ökar. Då är inte subventioner det viktiga i sammanhanget, utan att vi håller ihop den ekonomiska politiken, håller räntorna nere och satsar på det som är viktigast: utbildning.
Herr talman! Vi vet båda två att vi har en hög arbetslöshet och att det inte är så lätt att komma till rätta med den. Regeringen trodde att de åtgärder man vidtog förra sommaren skulle ge effekt nu när de infördes den 1 januari. Men tyvärr är det ju ingenting som tyder på det. Jag tycker att det är intressant att titta på det här franska experimentet - fast ett experiment är det ju inte längre eftersom man har permanentat det. Det visar att man fick till många nya jobb. Pengar skall tas någonstans ifrån, det är sant, men arbetslösheten kostar ju också otroligt mycket, och många människor har väldigt svårt att förstå att vi betalar ut så mycket i arbetslöshetsersättningar av olika slag, och människor går utan jobb. Jag vill betona att vi har detta täckt i vårt ekonomiska program genom hur vi har konstruerat vår budget. Statsrådet måste väl mena att det är väldigt viktigt att vi får till nya jobb? Under det första året efter att detta infördes i Frankrike fick man fram att ca 70 % av arbetsgivarna inte skulle ha varit arbetsgivare om inte systemet med checkar funnits. Det rörde sig då om 368 000 checkar under 1992. Prognosen för 1996 i Frankrike var 40 000-50 000 heltidsjobb. Jag har inte sett någon siffra på hur det blev, men detta visar ändå att det finns en potential för detta. Vi menar att man inte får spara någonting på detta. Jag har träffat främst kvinnor som har anlitat t.ex. städhjälp, som inte har kommit upp i 10 000 kr men som har försökt betala in arbetsgivaravgifterna. De har fått dem återbetalade. Systemet är alltså så krångligt att det inte medverkar till att man är ärlig.
Herr talman! Jag delar Isa Halvarssons uppfattning när det gäller just krångliga regler, och ingen möda skall sparas för att göra reglerna enklare. Det är viktigt. Däremot när vi talar om den generella ekonomiska politiken, vilka möjligheter det finns för skattesänkningar och vilka konsekvenser skattesänkningar får tror jag inte att vi har samma bedömning. En stor del av de problem vi nu dras med kommer från överdrivna förhoppningar om vad kortsiktiga skattesänkningar ger, samtidigt som man inte hade orken att få ihop en budget så att vi klarade utgifter och intäkter. I stället sköt räntorna i höjden, och den realräntechock som Folkpartiet så aktivt bidrog till genom att inte klara av den ekonomiska politiken var det största slag mot hela den privata tjänstesektorn som vi har haft i Sverige på tiotals år. Tjänstebeskattningsutredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet. Jag är beredd att säga att vi skall titta särskilt noga på de förenklingsförslag som finns i Tjänstebeskattningsutredningen. Förenklingar har ett egenvärde, och det är klart att krångliga regler ibland får folk att avstå från att bete sig rätt. Det skall vi titta noggrant på.
Herr talman! Jag tackar för det. Jag tycker att det skall bli bra och intressant att följa den utvecklingen och att man får en förenkling av detta. I det här fallet skall vi kanske inte bråka så mycket om skuldfrågan i detta och om den ekonomiska politiken. Den delades dock av den socialdemokratiska regering som kom före den borgerliga regeringen.

Herr talman! Ewa Larsson har frågat mig om jag avser att verka för en översyn av kommunalskattelagens bestämmelser om sponsring och hanteringen av dessa bestämmelser i syfte att underlätta sponsring till kultur. Så sent som i november förra året väckte Ewa Som jag sade då och som Ewa Larsson också framhåller så finns det inga särskilda bestämmelser om avdragsrätt för sponsring i skattelagstiftningen. Däremot finns det ett uttryckligt avdragsförbud för gåvor. Med hänsyn till reklamvärdet kan sponsorverksamhet betraktas som en avdragsgill driftkostnad i näringsverksamhet enligt generella regler. För avdragsrätt krävs att sponsorn får en motprestation som står i rimlig proportion till insatsen. Motprestationen kan bestå t.ex. i aktiva reklamåtgärder från mottagarens sida eller i att mottagaren ställer sitt namn e.d. till förfogande i reklamsammanhang.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 Detta är rimligen också förklaringen till att näringslivet är villigt att bekosta en del av kulturinstitutionernas verksamhet med sponsorbidrag. Även om det är en bedömningsfråga huruvida den motprestation som sponsorn får står i rimlig proportion till insatsen kan jag inte hålla med om att reglerna är oklara. Enligt min mening skulle det inte genom lagstiftning vara möjligt att precisera avdragsrätten. Jag är därför inte beredd att medverka till att en avdragsrätt som tar sikte på just den här typen av kostnader införs. Inte heller bör kostnader för kultursponsring behandlas annorlunda än kostnader avseende annan sponsorverksamhet. Det skulle strida mot grundläggande principer i skattesystemet. Ewa Larsson hävdar att skattemyndigheternas praxis är varierande i landet. Jag vill därför framhålla att Riksskatteverket enligt sin instruktion har till uppgift att bl.a. verka för enhetlighet i rättstillämpningen. Jag utgår ifrån att verket fullgör sin uppgift på ett bra sätt. Avslutningsvis vill jag understryka att det inte är möjligt för regeringen att ge anvisningar till de rättstillämpande myndigheterna eller domstolarna om hur avdragsrätten för kostnader avseende kultursponsring skall hanteras.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Precis som skatteministern konstaterar, har jag tidigare interpellerat i den här frågan, och jag har ännu inte fått min översyn - det som jag interpellerar om. Då är det rimligt att interpellera igen och fråga om det ändå inte är dags att göra en översyn av kommunalskattelagens bestämmelser när det gäller sponsringen och av hanteringen av dessa bestämmelser. Precis som skatteministern säger, finns det en stor goodwill för företag när det gäller att sponsra kultur. Det ser vi också när vi tittar på statistik. Goodwillen tycks ha minskat när det gäller att sponsra idrott. Det kan finnas många förklaringar till det. I en del tråkiga sammanhang förknippas idrott med våld, läktarvåld. Det kan vara en av anledningarna till att företagen börjar dra ned sin sponsring av idrott och till att alltfler företag går in och sponsrar kultur. De ser ett högre goodwillvärde i att sponsra kultur. Om man tittar på de senaste siffrorna i statistiken från föreningen Kultur och näringsliv, kan man konstatera att det är inom tre områden som kultursponsringen har ökat markant. Den största ökningen är inom musiken. Sedan kommer teatern, och sedan kommer utbildning. Utbildning skall vi inte ta upp i dag, men där finns det ju stora frågetecken, tycker jag. Det gäller t.ex. om statlig alkoholpolitik skall sponsras i en lärobok - om akvavit skall finnas i böckerna på högstadium och gymnasium. Det är dock inte detta det handlar om nu. Det handlar om skillnad mellan idrottssponsring och kultursponsring. Jag hävdar att det finns en skillnad, men det säger skatteministern att det inte gör. Skatteministern säger också att reglerna inte är oklara. Men om reglerna inte vore oklara, skulle vi ju inte ha några domar i kammarrätten. Nu har vi flera kamarrättsdomar. I de här processerna brukar erfarna, dystra människor inom det här området säga att det är vad domaren har ätit till lunch som avgör huruvida värdet av sponsringen blir avdragsgill. Jag vill alltså med bestämdhet hävda att det är skillnad mellan kultursponsring och idrottssponsring, och att det behövs en översyn. Vi pratar inte om gåvoskatt. Skatteministern behöver inte ta upp ordet gåvoskatt en gång till. Det vi pratar om är att det finns en skillnad. Man kan tänka på musiklivet. Skall vi i framtiden tvingas se våra musiker på konserter och på ungdomarnas popgalor med tröjor som det står Saab, Volvo och sådant på - precis som vi gör när idrottsmän och idrottskvinnor springer maraton eller spelar ishockey? Jag vill hävda att det är en skillnad. Inom teatevärlden kan det också vara svårt att få samma värde. Inom idrotten kan man på ishockeyrinken sätta upp sina skyltar och få avdragen godkända. Inom teatervärlden måste man då exponera lika mycket. Eftersom vi är överens om att vi inte vill ha reklamskyltar runt om på teaterscenen, blir det ju svårt för företagen att få värdet av kultursponsringen avdragsgill.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag delar Ewa Larssons uppfattning om frågetecknen kring sponsring. Jag tycker inte heller att det är fritt från komplikationer. Det finns naturligtvis negativa sidor med sponsring - inte minst när det handlar om just utbildning och andra väldigt centrala delar av den offentliga sektorns verksamhet. Det här är ju inte mitt normala ansvarsområde i regeringen. I det här fallet gäller det frågan om hur skattelagstiftningen skall påverka sponsringen. Då säger Ewa Larsson: Ta inte upp det där gåvor igen. Det vill jag inte ha någon ändring av. Men det finns en orsak till att jag tar upp det. Ewa Larsson vill ju ha en annan bedömning av sponsring när det gäller kultur än när det gäller idrott. Skulle regeringen göra en sådan bedömning, och riksdagen därefter fastställa den i lag, att det skall vara litet mildare krav på själva motprestationen när det är fråga om kultursponsring, då närmar vi oss, och det blir i praktiken så, att vi säger att just för kultur kan man ge gåvor. Det blir ju så, för det blir ju ingen motprestation. Då kan man ge gåvor, och det skall vara avdragsgillt. Det tycker inte jag. Att det blir avdragsgillt att ge gåvor, är ju ett sätt att ge ett statligt stöd, en subvention, till en verksamhet. Men då försvinner hela det demokratiska inflytande som subventionen egentligen skulle behöva ha bakom sig. Vill vi ge ett statligt eller kommunalt stöd till en verksamhet, så skall det finnas ett demokratiskt inflytande bakom. I övrigt får man spela på marknadens villkor. Det är inte aktuellt att göra en översyn av de här reglerna. Min bedömning är att de fungerar väl. Det är myndigheternas uppgift att tillämpa lagstiftningen. Det är motprestationen som är avgörande för om det skall ses som sponsring eller inte. Det skall finnas någon typ av värde för den som sponsrar. Det är ingen konstig lagstiftning i sig. Sedan blir det förstås komplicerat hur man skall hantera lagstiftningen i det enskilda fallet. Det ser vi på att det t.ex. finns kammarrättsdomar, som Ewa Larsson påpekar, där man har försökt värdera om det är sponsring eller inte. Men kan Ewa Larsson tänka sig hur komplicerat det blir om vi i lagstiftningen skulle tala om exakt när det är sponsring eller inte? Hur skulle det bli om vi i lagstiftningen reglerade teaterscenens utseende, tröjorna på skådespelarna och annat? Det vore naturligtvis bisarrt. Myndigheterna får här avgöra om det är sponsring eller inte. Jag har fullt förtroende för att de gör det på ett bra sätt.
Herr talman! I vissa delar av vårt avlånga land har skattemyndigheterna större erfarenhet av att bedöma värdet av sponsring än i andra. Det beror på vad det har funnits, och finns, för stora företag som har gått in och sponsrat från början. Göteborg är ett exempel där både skattemyndigheter och företag har en utvecklad tradition när det gäller att få in värden som företagen tycker är rimliga som motprestation. Märk väl att jag aldrig någonsin har tagit upp att det inte skall vara någon motprestation. Det är därför det känns litet tjatigt att igen höra det här om gåvoskatten. Jag har pratat om motprestationerna. Det är precis det som är pudelns kärna, att motprestationen inte kan vara värd lika mycket. Oavsett vad skatteministern säger, svajar det här litet grand. Å ena sidan säger skatteministern att det är klara regler. Men jag kan inte förstå det. Då skulle det ju inte bedömas olika. Då skulle vi inte ha ärenden i kammarrätten. Å andra sidan säger skatteministern att värdet av eventuell uppmärksamhet i massmedierna förmodligen betraktas vid bedömning av om ett bidrag är avdragsgillt. Jag noterar att det svajar här. Jag tycker faktiskt att skatteministern kan ge mig rätt i att det här inte är enkelt. Det är oklart. Varför då inte göra en översyn? Jag är inte glad över den utveckling vi har inom kulturlivet, där alltfler av våra institutioner och en stor del av vårt musikliv får förlita sig alltmer på sponsring. Men det är ändå den utvecklingen vi ser, och då vill jag gärna bidra till att underlätta för kultursponsring. Jag förstår inte att det skall vara ett problem att göra den här översynen. Jag skulle också vilja säga att syftena är annorlunda med kultursponsring jämfört med idrottssponsring. Idrottssponsringen har vi i Miljöpartiet gått med på. När det gäller vår allmän-TV säger vi att vi går med på sponsring av idrotten för att TV 1 och TV 2 skall ha möjlighet att köpa in idrottsarrangemang så att de inte köps upp av de kommersiella kanalerna. Där finns det andra syften, som är mer aggressiva. Kultursponsringen står för en annan typ av goodwill och image för företagen. Därför vill jag igen vädja till skatteministern att ändå göra de här översynen. Det kan väl inte kosta så mycket ära och heder att göra en översyn? Sedan kan vi ta en ny debatt utifrån vad denna översyn kommer fram till.

Herr talman! Erling Bager har frågat jordbruksministern när regeringen avser att föreslå ett yrkesfiskaravdrag för att uppnå konkurrensneutralitet för svenska yrkesfiskare jämfört med danska och norska yrkesfiskare. Interpellationen har överlämnats till mig. Frågan om ett särskilt yrkesfiskaravdrag enligt dansk eller norsk modell har diskuterats länge. Skatteutskottet har vid flera tillfällen vid behandlingen av motionsyrkanden uppmärksammat de speciella problem som råder för yrkesfiskarna. Utskottet uttalade senast i höstas med anledning av motionsyrkanden om yrkesfiskaravdrag att utskottet förutsätter att regeringen så snart som möjligt slutför beredningen av frågan om yrkesfiskarnas konkurrenssituation i förhållande till grannländerna och därefter återkommer till riksdagen med förslag som tillgodoser kraven på konkurrensneutralitet. Erling Bager hänvisar till de särskilda reglerna om avdrag för yrkesfiskare som finns i Norge och Danmark. Han anger att reglerna grundar sig främst på den välfärdsförlust som yrket medför med långa perioder av frånvaro från hemmet under hård fysisk belastning. Erling Bager anför vidare att svenska fiskare inte har någon motsvarighet till de andra nordiska ländernas avdragsregler och att en förutsättning för att Sverige skall kunna behålla ett konkurrenskraftigt yrkesfiske är att skattereglerna harmoniseras med våra konkurrentländer. Enligt gällande regler i kommunalskattelagen har yrkesfiskare rätt att göra avdrag för ökade levnadskostnader vid vistelse utom hemorten. För avdragsrätt förutsätts att resan varit förenad med övernattning. Avdraget uppgår schablonmässigt till 90 kr per dygn enligt de av Riksskatteverket utfärdade rekommendationerna. Avdrag kan medges med högre belopp än Ett yrkesfiskaravdrag i enlighet med Erling Bagers förslag skulle inte vara kopplat till direkta kostnader i verksamheten utan grunda sig på yrkesgruppens udda arbetsförhållanden och bestämmas utifrån ett hänsynstagande till den konkurrensnackdel som kan finnas i förhållande till yrkesfiskare i våra grannländer. Ett yrkesfiskaravdrag av det slaget är i realiteten detsamma som ett direkt bidrag eller stöd till näringen, vilket inte är tillåtet enligt EU:s regler om statsstöd som Sverige erkänt vid medlemskapet. Det strider också mot skattereformens grundprinciper att införa utgifter av det här slaget i skattesystemet. Subventioner skall i stället, om de över huvud taget skall ges, lämnas öppet och inte döljas i skattesystemet. Mot denna bakgrund ställer jag mig mycket tveksam till ett särskilt yrkesfiskaravdrag. Jag är därför inte beredd att förorda att ett sådant avdrag införs som Erling Bager avser.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som jag inte kan vara nöjd med. Svaret är dessvärre också en stor besvikelse för Sveriges yrkesfiskare. Den fråga som måste ställas är: Struntar regeringen i riksdagen? Tar regeringen och statsrådet Thomas Östros riksdagen på allvar? Riksdagen har senast den 20 december 1996 enhälligt gjort ett tillkännagivande om svenska yrkesfiskares konkurrenssituation i förhållande till våra grannländer. Detta riksdagsbeslut byggde på skatteutskottets behandling av ett stort antal motioner i betänkande 1996/97:SkU13, och jag skall, herr talman, citera direkt från betänkandet på s. "Utskottet förutsätter att regeringen så snart som möjligt slutför beredningen av frågan om yrkesfiskarnas konkurrenssituation i förhållande till grannländerna och därefter återkommer till riksdagen med förslag som tillgodoser motionärernas krav på konkurrensneutralitet. Utskottet förordar att riksdagen med anledning av samtliga de motioner som behandlas i detta avsnitt beslutar att ge regeringen till känna vad utskottet anfört." Mer tydligt kan knappast riksdagen uttrycka sig! Läser man riksdagsbesluten på Finansdepartementet? Nu har det gått ett halvt år, och inget förslag från regeringen har kommit. Jag skriver då en interpellation och frågar: När avser regeringen följa det enhälliga riksdagsbeslutet och föreslå ett skatteavdrag för att uppnå konkurrensneutralitet för svenska yrkesfiskare jämfört med danska och norska yrkesfiskare? Herr talman! Jag tycker att statsrådets svar visar nonchalans mot riksdagsbeslutet och innehåller dessutom en felaktig uppgift om att ett yrkesfiskaravdrag skulle strida mot EU:s regler. Låt mig få framföra, vilket redan står i riksdagsmotioner, att man i EU landet Danmark gick mycket noggrant till väga. Den danska modellen för yrkesfiskaravdraget godkändes av EU-kommissionen innan Folketinget den 19 december 1992 fattade sitt beslut om skatteavdrag för danska yrkesfiskare. På det svenska finansdepartementet har man under 1995, efter proposition 1994/95:100, gjort en utredning och tagit fram ett förslag om svenskt yrkesfiskaravdrag, skrivet av Maria Lindwall. Det bygger på den danska modellen. I denna promemoria har man i detalj tagit fram lagtexten till ett svenskt yrkesfiskaravdrag. De tekniska förutsättningarna är därmed lösta. Detta skatteavdrag föreslogs få ikraftträdande den 1 januari 1996. Därefter hände inget. Skatteutskottet och riksdagen har därefter kommit tillbaka med ännu skarpare formuleringar och enhälligt beslutat den 20 december 1996 om att be regeringen snarast komma med förslag. Sedan händer ingenting. Det går sex månader, och under tiden konkurreras svenska yrkesfiskare ut av exempelvis danska yrkesfiskare. I dag kommer statsrådet Östros och lämnar detta svar till riksdagen. Bryr sig regeringen eller Finansdepartementet något om riksdagsbeslut? Bryr sig regeringen något om svenska yrkesfiskare? Sviker man denna yrkeskår därför att den är så liten och har minskat kraftigt under 60-talet? Jag ser fram emot att höra Kaj Larsson, för har är sakkunnig på Jordbruksdepartementet i fiskefrågor.
Herr talman! Även jag måste uttrycka en oerhört stor förvåning över detta svar. Precis som Erling Bager sade har ett enigt skatteutskott förordat detta avdrag. Jag måste säga att "förvåna" är ett milt ord om ministerns interpellationssvar. Nonchalans mot riksdagen är ett väsentligt mer adekvat uttryck. Ministern bryr sig inte alls om vad utskottet säger. Han bryr sig inte alls om vad en enig riksdag säger, utan han säger att han är tveksam till att överväga ett särskilt yrkesfiskaravdrag och att han alltså inte ämnar att föreslå detta. Då inställer sig en fråga ur konstitutionell synpunkt: Om nu riksdagen är enig - inklusive ministerns egna partikamrater i utskottet - varför kan man inte göra det? Enligt den danska modellen rör det sig inte om några stora pengar. Man beräknar att det kostar någonting kring 20-25 miljoner kronor. Man kan knappast tala om någon stor statsfinansiell fråga. Vi har fiskare i dag som konkurrerar med fiskare från våra nordiska länder som är med i EU. Dessa svenska fiskare ges alltså sämre möjligheter än deras kolleger att utöva sitt yrke. Det är ytterst förvånansvärt att inte ministern tycker att detta är väsentligt. Vi kan då och då konstatera att man när det gäller arbetslösheten inte är så framgångsrik, men det var knappast för att öka arbetslösheten som Erling Bager ställde sin interpellation utan snarare för att få till stånd en minskning. Vad som skett inom fisket är att man får en allt äldre fiskarkår, alltmer bekymmer. Dessutom har man nu väntat ett halvår. Varför, av vilken anledning, följer inte ministern den eniga riksdagen och det eniga skatteutskottet? Vad är avsikten? Är avsikten att försämra för det svenska fisket, att försämra för det svenska fiskets konkurrenskraft? Jag vill också säga att det här förslaget fanns färdigt redan under den borgerliga regeringen. Tyvärr hann det inte riktigt genomföras då, men förslaget låg färdigt att antas då. Den syn på svenska fiskare och svenskt fiske som ministern visar gör mig oerhört bekymrad. Men ministern har ju möjligheter att korrigera sig under debattens lopp. Jag hoppas att vi får höra det. Det vore ett hemskt budskap till Sveriges fiskare att vår skatteminister inte är det minsta intresserad av denna yrkeskår utan säger: Jag bryr mig inte om riksdagen och inför inte det här yrkesfiskaravdraget.
Herr talman! Jag är också förvånad, av den anledningen att jag tycker att det är onödigt att hålla på och dra i en sådan här fråga så länge utan att komma fram till något slutgiltigt. Erling Bager har ju redan dragit igenom alla de turer som förekommit med motioner. Utöver detta var också vår förra jordbruksminister på SFR:s kongress i Göteborg 1995 och lovade inför SFR:s medlemmar att yrkesfiskeavdraget skulle genomföras. 1993 möjlighet att göra ett sådant avdrag vid inkomstberäkningen. Det avdrag som då infördes i Danmark var ett led i förbättringen av fiskenäringens ekonomiska situation. Det är precis den situation som svenska fiskare har i dag. Vi fiskar i samma vatten, vi fiskar efter samma fisksorter, vi säljer ibland också fisken till samma mottagare och priserna är exakt desamma. Därför är det orättvist att svenska yrkesfiskare skall ha en sådan försämrad konkurrenssituation. Det har sagts i argumenteringen emot ett avdrag att det kan uppstå smittoeffekter, har jag hört. Det har konstaterats att yrkesfiskarnas arbetsvillkor på många områden kan jämställas med sjömännens. Sjömännen har ju en lindrigare beskattning, och det har inte fått smittoeffekter. Man kan också ställa frågan: Varför har det inte fått smittoeffekter i Danmark? I svaret sägs att yrkesfiskeavdraget är ett direkt bidrag till näringen. Det kanske kan vara riktigt. Däremot är ju påståendet att det inte är tillåtet enligt EU:s regler helt felaktigt, som Erling Bager påpekade. EU har godkänt Danmarks yrkesfiskeavdrag, och eftersom den svenska modellen är exakt lik den danska utgår jag från att även Sverige får ett sådant system godkänt. Däremot anser jag det vara helt utsiktslöst att gå fram med någon annan form av bidrag, som statsrådet pekar på i svaret. Det måste då också godkännas av EU, och EU kommer aldrig att godkänna två olika bidragssystem till yrkesfisket. Jag har också mött argumentet att vi inte kan vara lika i allt. Jag vill då påminna om att en gammal svensk traditionsnäring, nämligen jordbruket, har påtalat samma sak när det gäller konkurrenssituationen. Men här har regeringen varit generös och givit näringen 350 nya miljoner utöver tidigare stöd. Utöver detta har regeringen också tillsatt en utredare för att se över konkurrenssituationen för jordbruket, t.ex. i jämförelse med Danmark. Utredningen skall vara klar i september. Om nu utredningen pekar på orättvisor är det naturligt att vi också rättar till dem. Man kan då fråga sig: Hade situationen varit en annan, om SFR, alltså Sveriges yrkesfiskares riksförbund, hade varit av samma storlek som LRF? Yrkesfisket är i en bekymmersam situation i dag. Jag träffar många yrkesfiskare. De skulle naturligtvis vara ytterst glada om vi fick ett besked om att detta kommer att genomföras. Därför hoppas jag att statsrådet lyssnar på våra argument här i dag, går hem till Regeringskansliet och funderar igenom detta och återkommer.
Herr talman! Efter Kaj Larssons inlägg funderar man naturligtvis på hur kommunikationen sker intern i regeringen. Om jag är rätt underrättad är Kaj Larsson förordnad som sakkunnig i fiskefrågor på Jordbruksdepartementet. Man kan ju undra hur ett sådant här svar har kommunicerats internt på departementet. Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att upprepa vad de tidigare deltagarna i debatten har sagt om historien kring det här, vad riksdagen tidigare har beslutat och även beställt av regeringen - det har beskrivits. Jag vill sälla mig till dem som är väldigt förvånade över att regeringen på det här sättet nonchalerar en väldigt tydlig beställning från Sveriges riksdag. Det är ett mycket dystert besked som Sveriges yrkesfiskare i dag får av skatteminister Thomas Östros. Ett särskilt skatteavdrag för yrkesfiskare är nog i dagsläget den enskilt viktigaste frågan för att det svenska yrkesfisket skall kunna upprätthålla konkurrenskraften, framför allt gentemot danska och norska kolleger. Fisket är en viktig näring, inte minst i de områden som jag kommer från, dvs. Bohuslän, där just fisket är en mycket viktig faktor från sysselsättningssynpunkt. Vi ser med oro på att näringen successivt trängs tillbaka, tappar i konkurrenskraft, osv. Därför är det besked som Thomas Östros nu lämnar synnerligen dystert. Thomas Östros har lämnat. Där säger han att ett sådant här avdrag skulle strida mot grundprinciperna i skattereformen. Men tidigare har han redovisat att det redan finns ett schablonmässigt avdrag för yrkesfiskare, även om det i dag ligger på 90 kr. Är det så att principen är beroende av storleken? Principen är väl knäckt i och med att det finns särskilda skatteregler kring just yrkesfisket. Nu diskuterar vi en rimlig nivå på det, som gör att de svenska yrkesfiskarna kan konkurrera på likvärdiga villkor med danska och norska yrkesbröder.
Herr talman! Även Miljöpartiet och jag sällar mig till dem som känner att man måste påpeka att det här handlar om nonchalans - det kan inte vara någonting annat. Jag står här med ett snabbprotokoll från den 22 november 1995, där jag ställde en interpellation till dåvarande finansminister Göran Persson. Ett litet lustigt sammanträffande är att de två sista meningarna i hans svar exakt sammanfaller med de sista meningarna i Thomas Östros svar. Han sade att han ställde sig tveksam till ett särskilt fiskeavdrag och därför inte var beredd att förorda att ett sådant avdrag infördes. Det är precis samma ordalydelse. När jag läser den interpellationsdebatten känner jag på något sätt att ingenting har hänt sedan den 22 november 1995. Man kan fråga sig varför. Dåvarande finansministern sade i sin slutplädering att det var bättre och vettigare att ta upp en diskussion med EU om huruvida den danska metoden verkligen var vettig och rimlig. Han ville också se framför sig att Norge ändrade sin politik när det gällde subventionen till fisket. Detta blir min hållning, sade han. Det är oerhört starkt. Jag har gjort en liten notering i kanten: "Är detta en låsning?" Det känns som om det var någon som lade locket på. Är det så, skatteministern? Jag vill gärna höra det, eftersom svaret så väl överensstämmer med Göran Perssons. Jag tycker i så fall inte att svaret är värdigt över huvud taget. Dagens svar är inte värdigt på grund av att regeringen i så fall under dessa år givetvis skulle komma med ett annat system. Man skulle säga att man är överens med riksdagen om att det föreligger obalanser och disharmoni när det gäller de olika yrkesfiskarna i Norden, och man skulle givetvis komma med ett system som är bättre än det vi har. Jag vill påpeka att Danmark, som tidigare har sagts, är underställt EU:s regler om statligt stöd, och vi vet att det fungerar där sedan 1993. Skatteavdraget är inte öppet, säger statsrådet. Ja, men är inte den subvention vi har i dag, 90 kronorsavdraget, öppen? I så fall undrar jag hur ett öppet system skulle se ut. Sedan har inte Miljöpartiet reserverat sig i samband med de här betänkandena därför att vi förlitade oss på regeringen. Vi förlitade oss på att man skulle komma med den här förbättringen. Efter min interpellationsdebatt med finansministern sade vi: Vi gör inga reservationer. Vi förlitar oss på regeringen. Den kommer med det här. Men nu har det gått flera år. Vad är det som sker? Varför har ingenting skett? Det måste ske nu! Jag anser att det inte bara är gentemot riksdagen som regeringen är skyldig att ge ett ordentligt svar och följa upp riksdagens beställning utan också gentemot den utsatta yrkeskår som yrkesfiskarna utgör.
Herr talman! Också vi kristdemokrater har motionerat under flera år om just ett sådant här avdrag för yrkesfiskare, och vi var förstås glada och nöjda när riksdagen faktiskt gjorde en beställning hos regeringen om att agera och lägga fram ett förslag för beslut här i Sveriges riksdag. När man sedan kommer till den här debatten och tar del av det interpellationssvar som presenterats får man läsa att regeringens företrädare i denna fråga, skatteministern, inte är beredd att förorda att ett sådant avdrag införs som Erling Bager avser. Men, herr talman, det är ju inte Erling Bager eller enskilda partier som har lagt fram förslag och krävt saker av regeringen, utan det är riksdagen. Det är faktiskt vi folkvalda som har gjort en beställning till regeringen om att återkomma med förslag så att vi kan fatta beslut. Det här kan inte en skatteminister obstruera. Det är faktiskt häpnadsväckande. Det är inte bara nonchalans, utan det är faktiskt obstruktion av ett riksdagsbeslut. Det är det som gör mig upprörd i dag. Regeringen sitter faktiskt på riksdagens mandat, och riksdagen är utsedd av svenska folket i allmänna val. Det är ju det som är grunderna för folkstyret. Om sedan regeringen inte vill verkställa vad riksdagen beslutar - ja, vad händer då? Det blir någon form av konstitutionell kris, och det är väl onödigt i en sådan här fråga. Jag hoppas att ministern inser vad han faktiskt säger i sitt svar. De här inläggen visar ju att samtliga partier, även ministerns eget parti, har samma synsätt. Vänsterpartiet finns visserligen inte med i dagens debatt, men det har samma uppfattning som vi andra. Vilka slutsatser drar ministern efter de här inläggen? Jag hoppas att det nu kommer en mycket tydlig sinnesändring till stånd, annars tror jag att ministern kommer att få problem.
Herr talman! Jag måste säga att ibland blir ordvalet något märkligt, särskilt från kristdemokratiska representanter. "Obstruktion" och "konstitutionell kris" - är det verkligen väl avvägda ord i sammanhanget, Dan Ericsson? Det undrar jag. Låt mig läsa upp riksdagens beslut: "Utskottet förutsätter att regeringen så snart som möjligt slutför beredningen av frågan om yrkesfiskarnas konkurrenssituation i förhållande till grannländerna och därefter återkommer till riksdagen med förslag som tillgodoser motionärernas krav på konkurrensneutralitet." Det säger inte att det skall införas ett yrkesfiskaravdrag. Punkt. Så är inte riksdagsbeslutet. Det är inte en beställning om att omedelbart lämna in ett förslag om ett yrkesfiskaravdrag, utan det handlar om konkurrensneutralitet. Min och regeringens uppfattning är att det är olämpligt att använda skattesystemet för att ge den här typen av branschstöd. Stöd till branscher skall i så fall hellre lämnas på utgiftssidan än via skattesystemet. Och varför anser vi det? Jo, vi driver bl.a. den frågan väldigt aktivt i EU-samarbetet. Vi har i dag ett problem i EU-samarbetet, och även globalt, nämligen att land efter land på olika sätt inför små skatteparadis för att skydda någon typ av sektor eller ännu hellre locka till sig verksamhet från andra länder. Man gör det på skattesidan, så att det blir svårt att upptäcka och svårt att värdera vad det innebär. Denna typ av skattekonkurrens kommer att leda till att det blir oerhört svårt att upprätthålla ambitionerna i välfärdspolitiken. Därför driver vi i EU i dessa frågor linjen att reglerna för statsstöd skall vara sådana att det hellre är utgifter som är synbara än skatteavvikelser och skatteavdrag som är svåra att upptäcka. Det andra vi driver i EU när det gäller statsstödsreglerna är att EU-kommissionen har en alltför generös tillämpning av dessa regler. Det ställer till problem för flera länder, som upptäcker att andra länder har fått tillstånd till skatteavvikelse på ett sätt som måste betecknas som illojal skattekonkurrens, t.ex. att man ger särskilda villkor för särskilda branscher. Det är ett hot på lång sikt mot vår förmåga att ta upp skatteintäkter så att vi kan upprätthålla ett välfärdssamhälle. Nu menar inte jag att yrkesfiskaravdraget skulle hota välfärdssamhället, men ni måste förstå regeringens problem i och med att vi starkt driver den här frågan i EU. Här vill ett antal riksdagsledamöter att vi själva skall införa den typen av system på ett område. Vad skiljer detta område från andra områden? Skall vi införa särskilda avdrag även i andra branscher som får problem av andra skäl, t.ex. på grund av internationell konkurrens? Det blir en stor risk för smittoeffekter när man inför sådana här typer av system på skattesidan. Därför vill jag säga till Kaj Larsson: Smittoeffekterna finns där. Det är olämpligt att använda skattesystemet för att ge en subvention till en viss bransch. Till Erling Bager vill jag säga, just när det gäller statsstödsreglerna: Det här är regeringens uppfattning. Vi menar att EU-kommissionen bör skärpa tillämpningen av statsstödsreglerna i stället för att ge ytterligare tillstånd till olika länder. Det är sant att Danmark har fått tillstånd att införa yrkesfiskaravdrag, men det gör inte att Sverige inte bör anmäla sina eventuella avdrag till kommissionen och få dem bedömda. Det är inte hundraprocentigt säkert att de bedöms precis som Danmarks; det beror naturligtvis på den samlade situationen. Problemet med många deltagare i en interpellationsdebatt är att man inte hinner gå igenom allting innan det är deras tur igen. Min taletid börjar nu gå ut. Jag tar litet grand till, men jag återkommer. Bli alltså inte upprörda om ni känner att ni inte har fått svar på allt ni frågat om. När det gäller huruvida det är en låsning eller inte skulle jag vilja säga att det inte handlar om låsning. Det handlar om en analys av hur vi skall använda skattesystemet. Vi har nu avdragsmöjligheter för de faktiska kostnader som finns i samband med verksamheten. Kan man som yrkesfiskare visa att man har högre kostnader än det schablonbelopp som Riksskatteverket har fastställt får man också möjlighet att dra av mer. Det handlar om verksamheten och de kostnader som finns. Yrkesfiskaravdraget har antagligen inte att göra med de faktiska kostnaderna utan med att man vill stödja den här branschen, och i och med det hamnar vi i ett system där vi använder skattesystemet för att stödja en särskild bransch.
Herr talman! De svenska yrkesfiskarna kämpar för att överleva i hård konkurrens. De konkurrerar på utlandsmarknaden med Danmark och Norge. Man försöker därigenom se till att man kan klara sin livnäring och sina fartyg och att man kan fortsätta i ett yrke som krymper alltmer vad det gäller antalet aktiva. Jag är tacksam för att Kaj Larsson, som är sakkunnig i fiskefrågor, i denna debatt har tagit upp och fullföljt kraven på förändringar för de svenska yrkesfiskarna. Jag ställde medvetet den här interpellationen till jordbruksministern, för jag ville att den minister som har ansvar för fiskefrågorna skulle komma in och ta debatten. Jag vet att jordbruksministern har stor förståelse för den situation som yrkesfiskarna har. Nu säger statsrådet att man kanske kommer med något annat. Men tiden går ju. År läggs till år, och riksdagen har krävt åtgärder. Nu har EU kommit fram till att ett system med skatteavdrag är den modell man kan godkänna. Danmark har öppnat möjligheterna. Danmark fiskar i samma vatten som Sverige och Norge. Danmark har visat hur man kan göra. Då borde vi från svensk sida ta vara på den möjlighet som finns, så att våra svenska yrkesfiskare kan få likvärdiga villkor. Det är det riksdagen begär. Om skatteministern kan få fram något lika bra, som kan ge samma kompensation, visa då riksdagen det förslaget! Jag tror inte att det finns något som är lika bra. Danskarna har försökt. Norrmännen har också en koppling, med sitt EES-avtal. Den svenska flottan har haft sjömansskatt. Förra året förändrade riksdagen sjömansskatten till ett skatteavdrag för dem som arbetar på fartygen inom den svenska handelsflottan. Där kunde man använda principen om ett avdrag. Varför skall inte det gå när det gäller yrkesfiskare, som finns på andra fartyg och kämpar ännu hårdare när de är ute, vecka efter vecka? De har dessutom inte samma villkor i övrigt som sjömännen. Jag kommer från Fiskebäck i Göteborg. Där finns Sveriges största hamn för yrkesfiske. Vi har ett trettiotal större fartyg och Sveriges modernaste trålare. Lönsamheten är mycket dålig. Det senaste är att danskar kommer över till Sverige och tar plats på svenska fartyg. De får nämligen bättre lönsamhet, genom att det finns ett avdrag för danska yrkesfiskare som gör att de kan leva på lönen. Svenskar klarar inte det, för lönsamheten på de flesta båtarna är dålig. Regeringen drar detta i långbänk. Fler får sluta, och krisen förvärras. Det har gått lång tid. Nu kräver vi från riksdagen att regeringen handlar, och det snabbt. Jag vill också kommentera det som tas upp i interpellationssvaret om välfärdsförlusten, litet mästrande. Jag har i min interpellation enbart pekat på motiven för avdragsmodellen i Norge och Danmark. Skatteutskottet har nu sagt för tredje eller fjärde gången att det är dags för regeringen att handla. Det går ett halvt år. Sedan kommer skatteministern tillbaka till riksdagen med detta svar, som inte innebär någon annan öppning. Det är en oerhört svag hantering av en fråga som är så viktig för en liten bransch.
Herr talman! Det har tyvärr blivit en vana att regeringen bryter löften. Vi som var på SFR-kongressen 1995 hörde Margareta Winberg, dåvarande jordbruksminister, tydligt och klart lova att detta avdrag skulle införas av regeringen. Man kan fråga sig om det var därför hon inte fick fortsätta som jordbruksminister. Vad är det för ny politik som har införts? Man kan också fråga varför regeringen inte bryr sig om sina egna sakkunniga i denna fråga. Vi har ju en sakkunnig på fiskefrågor inom Jordbruksdepartementet. Finansdepartementet bestämmer helt och hållet vad som är riktigt. Man bryr sig inte om vad Jordbruksdepartementet säger. Man bryr sig inte om vad riksdagen säger. Man bryr sig inte om vad jordbruksutskottet säger. Man bryr sig inte om vad de egna sakkunniga säger. Vad bryr man sig egentligen om? Det är en intressant fråga. Vi har tidigare i debatten ett flertal gånger konstaterat att vi är i stort sett eniga - alla utom skatteministern. Vi har ju även med oss socialdemokraternas sakkunnige. Jag noterar att Vänsterpartiets representant också har kommit hit till kammaren nu. Vi ser detta som den viktigaste enskilda frågan för yrkesfiskarna i Sverige, att de får möjlighet att göra detta avdrag. Varför får inte våra fiskare möjlighet att konkurrera med danska och norska fiskare på samma villkor? Det rör sig om en summa av 25 miljoner kronor. Vi har EU:s tillstånd. Ta nu den sista chansen, ministern, och visa att den socialdemokratiska regeringen bryr sig om våra yrkesfiskare. Förstör inte deras möjlighet att konkurrera med fiskare i andra länder.
Herr talman! Jag vill först vända mig till mina riksdagskolleger och påpeka att jag är här som riksdagsledamot och inte som sakkunnig. Jag är här också därför att jag har motionerat i denna fråga genom åren. Jag har följt frågan och har därför ett stort intresse av att vara med i debatten. Thomas Östros sade att det var möjligt med andra bidrag men inte med yrkesfiskaravdrag. Men det är det som är problemet. Det finns ett EU-land som har ett sådant skatteavdrag. Det är min och även andras bedömning att vi inte kan få någon annan bidragsform godkänd i EU. Det är den enda framkomliga vägen. Men om statsrådet kan hitta andra vägar för att förbättra situationen för yrkesfisket, är vi tacksamma. Näringen har i dag stora svårigheter. Men man gnäller inte så mycket. Fiskekvoterna har minskats. Yrkesfiskarna har investeringar som skall betalas. De har det mycket jobbigt. Det är också viktigt att ta upp sysselsättningen för näringen. I dag arbetar ett hundratal fiskare från Danmark och Norge på svenska båtar. De svenska yrkesfiskarna är oroliga för nyrekryteringen till näringen. Därför är det viktigt att vi skapar goda förhållanden. Lyssna nu på våra argument här i dag, Thomas Östros! Kasta inte bort det här, utan gå tillbaka till regeringen och diskutera det.

Herr talman! Skatteministern citerade riksdagsuttalandet och hävdade att begäran var att skapa konkurrensneutralitet. Den självskrivna frågan blir: Vad har regeringen gjort för att åstadkomma det? Jag har förstått att det enda man hittills har gjort är att man, med hänvisning till några dunkla principer, har sagt nej till ett skatteavdrag för yrkesfiskare. Vad har regeringen gjort i övrigt för att leva upp till riksdagens beslut, att regeringen skyndsamt skall återkomma med förslag för att skapa konkurrensneutralitet? Det må vara hänt att det finns principer som man försöker hålla sig till. Det är i och för sig bra. Men de får inte drivas så långt att en hel yrkeskår drivs mot ruinens brant. De svenska yrkesfiskarna har sämre konkurrensförhållanden än sina kolleger. Systemet med avdrag är ett system som kan fungera utifrån EU:s utgångspunkter, precis som Kaj Larsson sade. För övrigt utgår jag från att han har samma uppfattning när han uppträder som riksdagsman som när han är sakkunnig på Jordbruksdepartementet. Det är lämpligt att använda sig av systemet med skatteavdrag. Principen är delvis redan naggad i kanten. Det finns ju ett avdrag på 90 kr redan. Vad vi nu diskuterar är nivån. De som är kritiska mot svenskt EU-medlemskap hävdar ibland att Sverige försöker vara mer EU anpassat än EU själv. Tyvärr måste jag konstatera att det ligger något sådant i Thomas Östros resonemang. Det måste vara en primär uppgift för en svensk regering att värna svenskt näringsliv och svenskt yrkesfiske. Jag vill också vädja till Thomas Östros att han kommer med ett positivt besked i sluttampen på debatten, så att det återigen kan finnas framtidstro hos de svenska yrkesfiskarna.
Herr talman! Det är risk för att vi upprepar argumenten, men jag skall försöka låta bli det. Jag vill bara ta upp en fråga som skatteministern fastnade vid ett ögonblick. Jag påstod att det kunde handla om en låsning. Det ville skatteministern inte alls hålla med om. Däremot var det en princip. Jag skulle vilja påstå att det ibland är hårfint mellan princip och låsning, nämligen när principen är så stark att man inte kan lämna den. Vad handlar det egentligen om i det här fallet? Det handlar om ca 25 miljoner. Det handlar om ett par tusen människor i en utsatt liten yrkeskår, som inte har så stora marginaler. Vi tycker att denna yrkeskår är viktig. Jag tror inte att någon vill att svenska yrkesfiskare skall försvinna och att det svenska yrkesfisket skall upphöra. Därför vill jag påstå att det är fråga om en låsning. Det är alltså en princip som låser hela resonemanget. Annars skulle ju regeringen - som har fått en klar beställning från riksdagen - säga till riksdagen: Vi tycker inte om den danska modellen med skatteavdrag. Vi vill påverka EU, så att den formen tas bort. Men vi har ett annat stöd som vi tycker är bättre. Eftersom beställningen handlar om konkurrensneutralitet har vi en lösning på det här. Sedan skulle man tala om vilken lösning man har. Men man har ingen lösning. Skatteministern är svaret skyldig.
Herr talman! Parlamentarismens princip är att regeringen regerar på riksdagens mandat. Vi kan bara konstatera att ministern inte vill verkställa riksdagsbeslut. Vad är det om det inte är obstruktion? Det var därför jag använde det ordet. Konstitutionen bygger på att regeringen skall verkställa riksdagens beslut. Uppstår det då inte en kris när regeringen vägrar? Strax skall också Vänsterns representant yttra sig. Då kommer det att vara mycket tydligt att sju partier står ganska samfällda bakom kravet om den här konkurrensneutraliteten gentemot omvärlden. Yrkesfiskaravdraget är det förslag som finns. Finansdepartementet har tagit fram ett sådant förslag. Det är egentligen bara att fatta beslut och lägga fram det här inför riksdagen. Men regeringen gör inte det. Den här principdiskussionen måste faktiskt också föras. Regeringen agerar inte efter vad riksdagen säger. Sedan är givetvis också själva sakfrågan oerhört central. Ministern talar om att land efter land inför skatteparadis; det är ett bekymmer i sammanhanget. Skall vi då bara stå och titta på detta och notera detta? Skall vi bara notera att andra länder inför olika typer av skattesystem som direkt innebär att vi kommer i ett sämre läge? Då kanske vi i praktiken låter en yrkeskår slås ut. Inser inte ministern allvaret i den här frågan? Detta betyder faktiskt mycket också för sysselsättningen i Sverige. Detta är både en principiellt viktig fråga - regeringen gör inte som riksdagen vill - och en sakpolitiskt mycket viktig fråga. Jag hoppas att ministern nu på slutet tar chansen att faktiskt göra en omvärdering.
Herr talman! Föregående talare hade alldeles rätt. Nu tar Vänsterns representant till orda. Då är vi sju partier. Jag beklagar att jag inte kunde delta från början, men jag hade ett uppdrag inom mitt eget parti. Statsrådet Östros har ju inte alltid varit statsråd. Det fanns en tid när statsrådet var riksdagsledamot. Han minns säkert hur det var. Det är inte lätt att få ett tillkännagivande i ett utskott. Det är inte lätt att få enhälliga tillkännagivanden. Det är oerhört ovanligt. Så är det i finansutskottet. Precis likadant är det i skatteutskottet. När ett samlat utskott tar initiativ till ett tillkännagivande väger det mycket tungt. Jag kan faktiskt förstå Thomas Östros tveksamhet gentemot detta. Jag förstår de skattetekniska argumenten. Jag har till stora delar respekt för de argumenten. Men, som föregående talare sade, regeringen regerar på riksdagens mandat och inte på sitt eget. Man regerar inte på det rena skattesystemets mandat utan på det rena parlamentariska mandatet. Det är ganska tydligt. Då får nog även regeringar, som en kung sade en gång, packa och rätta sig efter det, även om det ibland kanske sker med tungt hjärta. Regeringen har ju inte varit helt obenägen att göra avvikelser i skattesystemet då och då. RAS var ju t.ex. en ganska kraftfull avvikelse från det rena skattesystemet. Avdraget för t.ex. arbetsgivaravgifter för mindre företag är också en avvikelse. Nog finns det avvikelser alltid - när viljan finns. Men det kan väl inte vara viljan som saknas? Vi har nu hört en del argument. Många har sagt att detta kostar 20-25 miljoner. Därför behöver jag inte säga det. Har statsrådet någon annan uppfattning om kostnaden än den som framförs? Vi har hört debattörer från talarstolen säga att det finns ett färdigt förslag. Jag har inte inblick i departementsarbetet, men jag undrar om dessa debattörer har rätt. Finns det ett lagtekniskt färdigt förslag? Om det inte finns undrar jag hur lång tid det skulle ta att ta fram ett. Om det redan finns tar det väl ingen tid alls? Detta vet ju inte jag. Men det måste statsrådet veta. Annars är det något fel i organisationen. Det är bra med ett klarläggande när det gäller dessa uppgifter. Skulle man kunna tänka sig att Sverige inte får godkännande för det här systemet när Danmark har fått det? Svaret är: nej. Har statsrådet någon annan mening än jag? Jag tror mig redan höra svaret. Är det troligt att vi kan få acceptans för någon annan lösning inom rimlig tid? Mitt svar är: nej. Men statsrådet har kanske någon annan bedömning. Då är det värdefullt att höra den. Den skulle kanske förklara något. Annars tror jag faktiskt att statsrådet får övertala sig själv, någon i sin närhet eller någon annan, så att vi kan komma fram till en lösning. Jag vet inte riktigt var problemet sitter just nu. Men det kanske också statsrådet kan förklara. Statsrådet följer väl riksdagsbeslut? Något annat svar finns ju inte att ge om man vill vara statsråd, eller hur?
Herr talman! Lars Bäckström kom in sent i debatten. Jag skulle också till honom vilja säga att regeringen självfallet följer riksdagsbeslut. Det finns ju inget utrymme att göra någonting annat. Hade Lars Bäckström tänkt sig det? Nej, även Lars Bäckström ställer ju upp på en parlamentarisk demokrati. Men det står inte i riksdagsbeslutet, Lars Bäckström, att ett yrkesfiskaravdrag skall införas. Regeringens uppfattning är att det inte är att föredra att man ger ett stöd till en bransch via skattesystemet jämfört med att man ger ett rent och tydligt stöd på utgiftssidan till branschen. Vad säger Lars Bäckström och ni andra om andra branscher får problem? Skall vi införa särskilda avdrag för dem? Vi kan tänka oss en traditionell verkstadsindustri av något slag. Skall vi ha ett verkstadsindustriavdrag om det uppstår problem med konkurrensen med omvärlden? Sådana frågor måste man ställa sig om man börjar använda skattesystemet för att ge riktade stöd till olika branscher. Regeringen bereder den beställning som finns från riksdagen. Det är inte Finansdepartementet som handhar stöd till olika branscher; ni får vända er till och fråga jordbruksministern om det. Men det riksdagsbeslut som finns är inte en konkret beställning av ett yrkesfiskaravdrag. Till riksdagsledamoten Kaj Larsson vill jag säga att vi naturligtvis lyssnar på argumentationen från riksdagen, även i en sådan här interpellationsdebatt. Det är självklart. Men jag står fast vid min analys och min bedömning. Att använda skattesystemet för att stödja branscher är mycket olyckligt. Vi vänder oss emot när andra länder inom den europeiska gemenskapen använder sig av det. Jag är förvånad över att inte Lars Bäckström har litet mer analys bakom sitt resonemang när det gäller just riskerna med att inleda den här typen av skatteförändringar. Det är klart att vi har skatteavvikelser. Man kan inte ha en enda princip som styr ett skattesystem. Men många länder har börjat använda skattesystemet för att ge stöd till olika branscher. Det driver skatterna nedåt om vi inte kan komma överens inom den europeiska gemenskapen om att vi måste vara striktare och låta den verkliga konkurrenssituationen avgöra och inte vilka subventioner som olika stater tillämpar. Därför driver vi detta i EU. Det skall helst inte vara skattelättnader. Det skall handla om synliga utgifter när man stöder branscher. Och EU kommissionen har varit alldeles för generös i sin tillämpning när det gäller att bevilja statsstöd. Det ställer till problem för länder som har höga ambitioner i välfärdspolitiken. Och jag antar att Bäckström är en av dem som stöder en sådan politik. Regeringen bereder frågan. Riksdagsbeslutet gäller, men det handlar inte om en beställning av ett yrkesfiskaravdrag.
Herr talman! Återigen: När avser regeringen följa det enhälliga riksdagsbeslutet och föreslå åtgärder för de svenska yrkesfiskarna? Skatteministern svarade att vi skulle vända oss till jordbruksministern. Det var ju precis det jag gjorde när jag framställde interpellationen, eftersom jag i första hand ville ta debatten med jordbruksministern, som har visat förståelse för yrkesfiskarnas svåra situation och som har försökt att hantera frågan på något sätt. Inom alla regeringar måste det finnas en viss samordning. Fyrpartiregeringen hade ett samordningskansli som fungerade alldeles utmärkt. Det innebar korta behandlingsvägar. Man kunde också fatta beslut och driva på i frågor. Den socialdemokratiska regeringen kanske skulle inrätta ett samordningskansli för att få bättre kommunikation. Riksdagen har beställt åtgärder, och vi väntar nu på handling. Det har varit många svepskäl om att det inte skall vara något skatteavdrag utan någonting annat. Det är ett tricksande och ett dragande i långbänk. Under tiden lider yrkesfisket, och flottan minskar. När det gäller den svenska handelsflottan gick vi från en sjömansskatt till ett skatteavdrag, och det har den nuvarande socialdemokratiska regeringen godkänt. Det borde gå att följa EU-landet Danmarks modell. Jag kan överlämna det förslag som finns till skatteministern. Det innehåller en färdig modell med lagförslag och allting som Maria Lindwall tog fram 1995. Även de tekniska förutsättningarna finns utredda. Avsikten var att modellen skulle införas den 1 Här sägs att det hela strider mot skattereformen. Och så har vi en värnskatt som uppgår till 5 miljarder! Men när det plötsligt handlar om ett tjugotal miljoner för att ge rättvisa åt svenska yrkesfiskare, då är det stopp.
Herr talman! Nu är ju jag endast riksdagsledamot, men om jag hade varit statsråd, hade jag i denna debatt känt mig tvungen att säga ungefär det som statsrådet sade. Men jag hade också känt mig tvungen att säga någonting annat. Jag hade känt mig tvungen att berätta när jag skall göra det som riksdagen har bestämt. När kommer jag som statsråd att berätta och redovisa mitt förslag? Hur tänker jag som statsråd och vilka idéer har jag? Om man följer ett riksdagsbeslut - det är det oerhört viktigt att göra, det kan vi vara helt överens om - och har ett halvår på sig att fundera och diskutera med medarbetarna, måste man kunna presentera några som helst tankar om hur frågan skall lösas på annat sätt än genom yrkesfiskaravdraget. Men några sådana har jag inte hört om. Det är det som är det allvarliga. Kan man inte prestera några tankar om en alternativ lösning, då får man nog bita i det sura äpplet och tillåta ett avsteg, om än med sorg i hjärtat och med risk för smitta. Det är nog alldeles sant att det kan finnas en sådan. Men visst har ni stått emot hårdare proteststormar. Ni vågade er på att sänka a-kassan. Det var ett mycket tuffare beslut. Kan man klara av sådana stormar, kan man nog klara av risken för smitta från detta stöd som tydligen bara kostar 25-30 miljoner kronor. Dessutom finns det en färdig lagtext. Jag tror att statsrådet Östros är så stark att han klarar av att behärska risken för eventuell smitta. Och det bästa får inte bli det godas fiende, eller hur? Presentera det bästa eller gör det goda!
Herr talman! Lars Bäckström säger sig endast vara riksdagsledamot. Jag kan inte tänka mig något finare uppdrag. Det skall Lars Bäckström vara mycket stolt över. Jag kan inte ange något exakt datum. Beredning pågår inom Regeringskansliet och riksdagsbeslutet gäller. Det är inte en beställning om ett yrkesfiskaravdrag utan det handlar om en mycket bredare fråga än så. Erling Bager har ställt en fråga om ett avdrag i skattesystemet. Då får man i allmänhet svar av det statsråd som har ansvar för skattesystemet, alltså skatteministern. Ställ en fråga om stöd till näringen på andra sätt, så ges svar av ansvarigt statsråd. Det är inget konstigt med det. Det är de principer som vi har i riksdagen. Det är naturligtvis på det sättet att jag som skatteminister inte kan ge mig in på Jordbruksdepartementets område här och i dag. När det gäller det som Erling Bager sade om samordning i Regeringskansliet vill jag säga att om jag vore folkpartist skulle jag inte ta upp en sådan fråga. En av de stora orsakerna till att Sverige råkade in i det elände som man gjorde var nämligen att det inte fanns samordning ens på Finansdepartementet under 1991 1994 då Erling Bager stödde regeringen. Då satt en där och sänkte skatter, och en annan försökte få utgifter och intäkter att gå ihop. Snacka om brist på samordning!

Fru talman! Elver Jonsson har frågat om regeringen avser att förelägga riksdagen en proposition med förslag om en promillegräns till sjöss. Elver Jonsson har också frågat om regeringen avser att omdisponera budgetmedel för informationskampanjer i syfte att minska de alkoholrelaterade sjöolyckorna. För att stävja alkoholanvändningen i sjötrafiken ändrades på mitt initiativ straffbestämmelsen om sjöfylleri den juli 1991. Ändringarna innebar en skärpt syn på denna typ av brottslighet, bl.a. genom att brottet delades in i två grader; sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Ett av syftena med lagändringen var att det skulle komma till tydligare uttryck att vissa gärningar borde bedömas strängare. Brottsförebyggande rådet har på regeringens uppdrag utvärderat 1991 års reform. Av utvärderingen framgår att det övergripande målet med lagändringar har uppnåtts; domstolarna ser i dag strängare på sjöfylleribrott och andelen fängelsestraff för sådana brott har mer än fördubblats. Vidare framgår att påföljden för sjöfylleri och grovt sjöfylleri har bestämts enligt relativt enhetliga normer och att det tas hänsyn till den alkoholkoncentration som uppmätts. Brottsförebyggande rådets utvärdering ger alltså vid handen att vi har en relativt väl fungerande sjöfyllerilagstiftning. I olika sammanhang har emellertid diskuterats om det inte för sjötrafiken borde införas promillegränser för alkoholkoncentration i blod och utandningsluft efter mönster från rattfyllerilagstiftningen. Denna fråga har behandlats på ett utförligt sätt av Väg och sjöfyllerikommittén i betänkandet Grovt rattfylleri och Sjöfylleri. Kommittén underkände tanken på ett nedre gränsvärde för alkoholhalten vid enkelt sjöfylleri. Däremot föreslog kommittén ett övre gränsvärde för grovt sjöfylleri som begåtts i en syssla som efter omständigheterna ställt höga krav på gärningsmannen. I den efterföljande propositionen år 1993 avstod regeringen från att lägga fram något förslag om promillegränser på sjön. Det finns skäl att i detta sammanhang kort redogöra för några av de argument som har anförts för detta beslut. Inom sjötrafiken råder särpräglade och mycket varierande förhållanden. Medan nykterhetskravet i vägtrafiken enbart avser förare, gäller för sjölivet att nykterhetskravet ombord omfattar inte endast den som framför ett fartyg utan även den som i övrigt fullgör uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Såvitt avser yrkessjötrafiken har man menat att förhållandena mer torde kunna liknas vid vad som gäller inom arbetslivet i allmänhet. Vidare omfattar sjölagens regler all trafik på sjön från kanotpaddling på öde fjällsjöar och brädsegling till navigering av Finlandsfärjor och oceangående fartyg. Det har framhållits att det är lätt att tänka sig ett flertal situationer där det allmännas intresse av att ingripa med strikta promilleregler inte är särskilt påtagligt. Att i en lagbestämmelse särskilja de situationer där ett behov av promilleregler kan sägas föreligga från de situationer där ett sådant behov inte finns har befunnits vara förenat med betydande svårigheter. De argument som kan anföras mot införandet av ett nedre gränsvärde har i princip åberopats också mot att införa ett gränsvärde för grova brott. Härutöver har bl.a. pekats på svårigheten att i de grova fallen dra gränsen mellan uppgifter som ställt höga krav på gärningsmannen och andra uppgifter. Till det nu anförda kan läggas att Sjösäkerhetskommittén i sitt betänkande Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet avstyrker införandet av en nedre promillegräns för sjöfylleri. De flesta remissinstanser som tar upp frågan, bl.a. Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen, är negativa till införande av gränsvärden till sjöss. Kommitténs betänkande bereds nu vidare i I sammanhanget bör avslutningsvis påpekas att den nuvarande regleringen inte innebär att en uppgift om alkoholkoncentrationen skulle vara betydelselös i sjöfyllerisammanhang. Tvärtom används analysbevis för att bedöma påverkansgraden redan med gällande bestämmelser i flertalet mål om sjöfylleri. Som jag nämnt har det emellertid framhållits att graden av berusning i dessa mål måste kunna vägas mot andra för sjötrafiken särpräglade omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet. Fru talman! Som framgått av den gjorda redovisningen finns det en rad problem med att införa strikta promillegränser i sjölagens fylleribestämmelser. Jag är emellertid inte beredd att nu ta slutlig ställning i denna fråga. Den kommer att aktualiseras i Justitiedepartementet i samband med beredningen av Drograttfylleriutredningens betänkande Droger i trafiken. När det gäller Elver Jonssons andra fråga om budgetmedel för information om sjösäkerhet får jag hänvisa till den kommande budgetpropositionen.
Fru talman! Det finns en samstämmighet om att sjöfylleri är för omfattande och att behovet av en förbättrad nykterhet i sjötrafiken är angeläget. Den frågan har funnits med under hela efterkrigstiden. Från 1961 har frågan var uppe till behandling och beslut 20 gånger i riksdagen, dvs. i genomsnitt mer är vartannat år. Parallellt med detta har det lagts fram åtta propositioner och flera tunga statliga och offentliga utredningar i ämnet. Det har förutsatts många gånger att någonting skulle ske. När jag nu, fru talman, tackar justitieministern för svaret är statsrådet knappast överraskad över att jag säger att jag är bedrövad över att svaret är så passivt. Vad det handlar om är att ge övervakande myndighet, dvs. sjöpolis m.fl., ett enkelt instrument för att kunna stoppa och undvika olyckstillbud, sjöolyckor som ofta lett till svåra skador, i en del fall till en bråd död. Onyktert åkande i våra allt snabbare fritidsbåtar har stört och oroat många badande och turister. Det är ingen tvekan att det i det allmänna rättsmedvetandet finns ett starkt stöd för en ordning som likställer krav på säkerhet och nykterhet i sjötrafik med kraven vad gäller landtrafiken. Nordiska rådet har gjort ett sådant uttalande. Den svenska socialstyrelsen föreslog i ett delprogram för några år sedan att regeringen skulle verka för en lagstiftning där man jämställer onykterhet i sjötrafiken med onykterhet i vägtrafiken. Vad gäller onykterhet och fylleri i sjötrafik finns inget givet mått. Det kan förbättras och försämras. Det finns en uttrycklig straffbestämmelse, men den är svår att bedöma och hantera. En viss uppstramning skedde 1991 då det blev en uppdelning av sjöonykterhet i dels sjöfylleri, dels grovt sjöfylleri. Justitieministern hänvisar till 1991 års beslut, men jag tror inte man skall övertolka det. BRÅ säger i sin utredning att man med en portion god vilja kan finna stöd för att tro att beteendet förändrats efter den reformen. Men den logiska slutsatsen är annars att eventuella förändringar av beteendet till sjöss knappast kan hänföras till 1991 års lagändringar. Så långt Justitieministern säger vidare att domstolarna ser i dag strängare på rattfylleribrott och att andelen fängelsestraff för sådana brott mer än fördubblats. Det är alldeles riktigt, men det fanns en tid då justitieministern var ansvarig för departementet under den tidigare perioden och verkade för en ordning att man inte skulle ha en sträng påföljd vid onykterhet i trafiken. Nu är justitieministern närmast nöjd med situationen och säger att det är relativt väl fungerande. Så hemfaller fru statsrådet åt att säga att man naturligtvis kan diskutera att ha ett mönster enligt rattfyllerilagstiftningen. Den frågan har vi faktiskt diskuterat under många år. Det finns ett förslag från Väg och sjöfyllerikommittén. Där tar statsrådet fasta på den del där man inte hade positiva förslag men närmast undviker att nämna det faktum att man vid grovt sjöfylleri ville ha en promillelagstiftning. De svårigheter som det talas om, om det särpräglade för en promillelag, borde ju tala för den. Man får ett intryck i svaret - visserligen litet övertolkat - att det vore illa om någon vore nykter i onödan på sjön. Jag tror inte att problemet är att det finns för många som uppträder nyktert i båtlivet utan att det är för få som gör det. Jag skulle vilja fråga angående den prövning som kommer om Justitiedepartementet den här gången lägger ett tryck på att öka viljan att komma fram till ett förslag. De svårigheter som statsrådet påtalar går enligt vad bl.a. den statliga utredningen sagt att hantera.
Fru talman! När man lyssnar på Elver Jonsson skulle man kunna få en föreställning om att ingenting har hänt på det här området. Det är tvärtom så att det här är ett område där det har gjorts väldigt mycket. Man kan också avläsa effekten i bl.a. antalet olyckor i samband med båttrafiken. Jag vill erinra Elver Jonsson om att det bara sedan 1991 har skett en halvering av antalet omkomna personer i sjötrafiken. 1991 omkom 80 personer vid 68 olyckor med fritidsbåtar. Det har uppenbarligen hänt mycket när det gäller att öka säkerheten i sjötrafiken, framför allt när det gäller fritidsbåtar. Promillegränser i sjölagen skulle vara ett enkelt instrument enligt Elver Jonsson. Det är inte det intrycket man får när man följer lagstiftningsarbetet på det här området. Den myndighet som har det yttersta ansvaret, Rikspolisstyrelsen, är som Elver Jonsson vet negativ till det. Det finns inget enkelt i det sammanhanget. Det viktiga är att de myndigheter som har att bevaka nykterheten i sjötrafiken också är mycket aktiva i sitt arbete. Det har förbättrats under senare år, med de goda resultat som vi kan se. Därutöver är jag litet förvånad över Elver Jonssons agerande och argumentering. Jag kan inte erinra mig att Elver Jonsson var särskilt aktiv när frågan senast var uppe i riksdagsbehandlingen. Det var en borgerlig regering som avvisade de krav som Elver Jonsson nu ställer på mig. Vid den tidpunkten var det tydligen inte angeläget att agera i frågan.
Fru talman! Jag har försökt vara aktiv och agera i den här frågan. Under ett tjugotal år har jag motionerat i frågan. Att regeringar av skiftande slag har varit passiva tycker jag inte får hindra mig från att ta till orda även om vi nu har en socialdemokratisk regering. Det hindrar inte att min kritik också drabbar tidigare regeringar. Man kan en känsla av att justitieministrar kommer och går, men Justitiedepartementets negativa inställning till en förbättrad trafiknykterhet består. Vi kan se vad som hände t.ex. när justitieministern lade fram sin proposition 1991 och ville ha en ganska svag förstärkning av trafiknykterheten på land. Då fick riksdagen hoppa in och skärpa det. Justitiedepartementets företrädare har flera gånger för mig förklarat att man tyckte att det var ett onödigt inhopp. Jag skulle vilja fråga Laila Freivalds: Vidhåller statsrådet att det var en bra proposition eller om det blev en förbättring då riksdagen inskred i frågan? Det känns litet förmätet när statsrådet säger att vi nu har en bra ordning. Det är färre som omkommit och dödats, det är riktigt. Men det är inte detsamma som att det är bra. Den professionella delen - många av poliserna, båtklubbarnas ansvariga och en rad andra - har förordat ett gränsvärde. Det finns ett stort allmänt stöd för att införa det. Sedan vill jag inte påstå att det har varit enkelt. Den kommitté som utreder frågan kom till slutsatsen att det var fullt möjligt. Mot detta har inte BRÅ invänt. Jag vill fråga justitieministern: Vad finns det för anledning att polemisera mot att det grövre sjöfylleriet skulle få den promillelagstiftning som Väg och sjöfyllerikommittén föreslog? Det skulle vara intressant att höra argumenten mot det resonemang som fördes i den utredningen. Jag tror, fru talman, att vi har att övervinna ett motstånd som inte sällan kommer från juridiska kretsar. En del invändningar kommer med rätta, en del med en allmän ovilja. Att jag vågar påstå någonting så här långtgående beror på den erfarenhet som finns när det gäller trafiknykterhetsfrågor i riksdagen. Det är inte alltid tack vare Justitiedepartementet som vi fått en förbättrad lagstiftning, utan trots agerandet från departementet är den ganska hygglig.

Fru talman! Marie Granlund har frågat mig dels hur regeringen avser att arbeta inom OECD och EU för att fartygssubventionerna skall avvecklas, dels om jag kan tänka mig att återinföra någon form av svenskt varvsstöd om våra konkurrentländer inte avvecklar sina stöd. Innan jag går in på frågan om det internationella arbetet skall jag i korthet belysa varvsindustrins problem. Varvsindustrin är en internationell industri. Marknaden för nybyggda fartyg utgörs ofta av hela världen. Priserna på nybyggda fartyg har de senaste 20-25 åren varit kolossalt låga som en följd av att omfattande statsstöd lämnats i syfte att fylla överkapaciteten efter oljekrisen i början av 1970-talet. Så gott som samtliga länder runt om i världen lämnar stöd till den nationella varvsindustrin. Det innebär att problemet är globalt. Det bästa sättet att hantera detta är därför att så stor del som möjligt av världens samlade fartygsproducenter ges en möjlighet att konkurrera på samma villkor genom att stödet till varvsindustrin avvecklas. Det OECD-avtal som har träffats mellan EU, Japan, Norge, Sydkorea och USA om att slopa subventionerna är för närvarande det bästa sättet att skapa konkurrensneutralitet och lika villkor för varvsindustrin. Det kan därför inte nog understrykas hur viktigt det är att avtalet träder i kraft och att det inte äventyras på något sätt. Av det som jag nu har sagt framgår att problemet enligt Sveriges uppfattning måste lösas i internationellt samförstånd. Vi har därför engagerat oss starkt i arbetet med att nå överenskommelse i OECD. Också inom EU har vi arbetat aktivt för att stödet skall slopas så snart som möjligt. I ministerrådet har vi motsatt oss varje förslag som på något sätt kan äventyra OECD-avtalets möjligheter att träda i kraft. Sverige är alltså en av de medlemsstater inom EU som driver frågan om ett slopat varvsstöd hårdast. Denna linje kommer vi att hålla fast vid i fortsättningen. När det så gäller frågan om att återinföra varvsstödet är det inte självklart att Sverige skall överge den nuvarande inriktningen på näringspolitiken och lämna mer stöd till varven än övrig industri. Långsiktigt vore detta en osund användning av statens medel. Sverige bör i stället sträva efter att konkurrera med en fartygsproduktion med högt förädlingsvärde och inte konkurrera med låga priser som skapas på konstlad väg genom statliga subventioner. Det skulle kunna hävdas att varvsstödet - i vart fall som en temporär åtgärd - bör återinföras av "rättviseskäl" för att ge svenska varv samma förutsättningar som övriga varv inom EU. Jag vill emellertid erinra om att det s.k. sjunde varvsdirektivet som tillåter stöd till Europas varv upphör att gälla vid årsskiftet. Vid samma tidpunkt kommer den EG förordning som införlivar OECD-avtalets förbud mot varvsstöd att träda i kraft. De svenska varven kommer följaktligen att kunna konkurrera med övriga varv inom EU på neutrala villkor efter årsskiftet. För en så kort tid som fram till årsskiftet är det inte motiverat att återinföra varvsstödet.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Sverige är i dag det enda land som avskaffat sitt varvsstöd. Den svenska varvsindustrin konkurrerar för närvarande med varv i länder som i större eller mindre omfattning får statliga subventioner. Denna situation är i längden ohållbar. Det är orimligt att förvänta sig att varven i Sverige skall kunna bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt att de kan hävda sig mot de stödmottagande länderna. Situationen kan förbättras bara genom att sunda konkurrensförutsättningar finns mellan de olika länderna. Jag delar näringsministerns uppfattning att detta måste ske genom internationella överenskommelser. Tyvärr har det gått mycket trögt. Det avtalet innebar i princip att alla direkta och indirekta stöd till varvsindustrin skulle upphöra den 1 januari 1996. Så har emellertid inte skett på grund av USA som som enda part inte har ratificerat avtalet. Nyligen har dessutom EU:s ministermöte beslutat om en förordning som medger stöd i Tyskland, Spanien och Grekland för varv i omstrukturering. Jag tycker att man måste driva det här internationellt. Jag skulle vilja fråga näringsministern hur han ser på den framtida utvecklingen internationellt, om stödet verkligen kommer att avskaffas 1997 som näringsministern nu har meddelat. Storskalig varvsindustri hör knappast till de branscher i Sverige som kommer att ha de bästa långsiktiga förutsättningarna. Vad som däremot är viktigt är att slå vakt om den betydande kompetens som finns när det gäller skeppsbyggnadskunskap och fartygsproduktion. Framtidsutsikterna i dag för de svenska kvarvarande varven är dystra om inte samma konkurrensförutsättningar medges. De befintliga varven har i dag svårt att rekrytera personal, vilket ytterligare försämrar deras konkurrenskraft. Detta får negativa konsekvenser inte bara för varven utan också för många underleverantörer och för företag inom andra delar av industrin som tillverkar komponenter och moduler för leverans till varven. I dag är ca 5 000 personer verksamma inom varvsnäringen. Min andra fråga till näringsministern är: Är det tänkbart att införa någon form av varvsstöd till svensk varvsnäring i avvaktan på internationella överenskommelser, om detta inte skulle träda i kraft 1997?
Fru talman! Frågan om varvsstöd har ju aktualiserats till och från. I näringsutskottets betänkande om näringspolitiken förutsatte man att åtgärder skulle vidtas för att svenska varv skulle få möjlighet att konkurrera med varven i Europa och i övriga världen. Därför var det naturligtvis en stor besvikelse att något sådant inte fanns med i vårbudgeten. Men när man läser den sista delen av Anders Sundströms svar där det framgår att dessa problem i princip skulle vara lösta från årsskiftet har frågan kommit in i ett litet annorlunda skede. Självfallet skulle åtminstone inte jag agera om jag vore säker på att dessa stöd vore borta vid årsskiftet. I så fall skulle jag naturligtvis lugna ned mig litet grand. Men detta har sagts så många gånger att man inte är riktigt säker på att övriga länder inom EU eller OECD alltid gör som vi från svensk sida tycker att de skall göra. Min fråga angående påståendet att subventionerna skall försvinna från årsskiftet är: Är detta egentligen så säkert? Är inte förutsättningen även här att exempelvis USA skriver under avtalet? Precis som Marie Granlund sade vill jag säga att så länge det förekommer olika stödsystem är det ett problem för den varvsindustri som försöker konkurrera utan stöd. Anders Sundström har alltså tiden fram till årsskiftet på sig. Men om dessa förhoppningar då inte infrias från årsskiftet utan att subventionerna fortsätter, kan man då utgå från att Sverige ändå kommer att agera, naturligtvis temporärt, på ett sådant sätt att de stöd som vi inför införs i avvaktan på att övriga länder avvecklar sina subventioner? På den punkten vore det intressant att få ett besked från näringsministern.
Fru talman! Jag vill först göra en intressant reflexion. Sverige satsade ju under 70 och 80-talen mycket stora pengar på varvsstöd för att möta osund konkurrens från andra länder. Man kan säga att den typen av subventioner långsiktigt visade sig vara misslyckade. Jag tror därför att det ligger väldigt mycket i att försöka förmå företagen att konkurrera med förädlingsvärde och kvalitet i stället för med pris. Jag såg en artikel i Göteborgs Posten från den 14 maj där man skrev att Cityvarvet söker ny flytdocka och att full beläggning har gett varvet vinst för fjärde året i rad. Detta visar att denna industri även i Sverige nu försöker hitta lösningar där man inte är beroende subventioner. Om detta lyckas och vi samtidigt blir av med subventionerna är jag övertygad om att det kan bli en stor konkurrensfördel för Sverige. Jag skall därefter svara på frågorna. Marie Granlund frågade: Kommer varvsstödet att avvecklas under 1997? Jag vågar inte säga att det blir så. Det finns naturligtvis olika uppfattningar mellan olika länder. Men det finns ett antal argument som ändå talar för att vi rör oss åt det hållet. Det första är att det faktiskt finns ett beslut i ministerrådet om att det sjunde varvsdirektivet inte skall förlängas utan att det skall ersättas av någonting annat. Det kan då vara t.ex. OECD-avtalet, vilket är förstahandsalternativet. Något annat kan bli något sämre än OECD-alternativet men något bättre än sjunde varvsdirektivet. Det kommer att föras en förhandling under hösten. Det andra som talar för att det ändå kommer att ske en förändring är att nästan alla EU:s länder har problem med sina statsbudgetar. Man har svårt att få dem att gå ihop och svårt att klara konvergenskraven. Det gör att flertalet av dessa länder nu ensidigt kommer att tvingas reducera sitt varvsstöd. Man kan alltså säga att det sjunde varvsdirektivet kommer att avvecklas. Det kommer inte att förlängas på samma sätt som har skett tidigare. Hur långt vi når i förhandlingarna för att komma bort helt och hållet från varvsstöd är fortfarande oklart. Men kommissionen har sagt att varvsstöd, därest det skall finnas kvar, skall ha inriktningen av ett utvecklingsstöd. Det betyder att det inte skall vara fråga om några driftsbidrag utan att stöden mer skall vara inriktade på forskning, utveckling och ny teknik. En sådan inriktning, där man satsar på ny teknik i stället för på driftstöd, skulle naturligtvis även Sverige kunna tänka sig att stödja. Marie Granlunds andra fråga löd: Kan vi införa något stöd om inget händer under 1997? Det får vi ta ställning till då. Jag tycker inte att vi nu skall flagga för att vi skall införa något sådant, utan vi skall hårt och konsekvent nu driva linjen att OECD-avtalet skall bli det som kommer att gälla fr.o.m. 1998. Sedan får vi se om vi lyckas med detta. Lennart Beijer frågade: Är det säkert att subventionerna försvinner? På den frågan kan jag ge ungefär samma svar som jag gav på Marie Granlunds första fråga.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det inte var så lyckosamt med det tidigare varvsstödet i Sverige och att det var bra att avveckla det. Men det innebär samtidigt ett problem om inte andra länder gör det. Man måste alltså hela tiden göra avvägningen om andra länder kommer att avveckla sina stöd. Jag har uppfattat att branschen i dag har mycket svårt att konkurrera utan detta stöd, och stora delar av branschen kommer att slås ut. Därför är det mycket viktigt att se på hur man skall underlätta för att även vi i Sverige skall kunna ha en skeppsbyggnadskunskap, så att vi skall kunna tillverka mindre fartyg här och så att detta kunnande inte slås ut. Det finns nämligen en stor risk för det. Det som näringsministern säger om vad som händer internationellt verkar positivt. Tyvärr har vi litet dåliga erfarenheter, men det går kanske vägen den här gången. Men trots allt har man nyligen beslutat om att några av EU:s länder faktiskt får införa varvsstöd. Skulle näringsministern kunna utveckla det som han sade om att man skulle kunna införa någon form av stöd för teknikutveckling? Om det är något som kan vara nära förestående så vore det mycket positivt.
Fru talman! Det som sägs i svaret och det som näringsministern sedan har sagt har jag samma uppfattning om. Förhoppningsvis går det åt rätt håll, så att vi kommer ifrån subventionspolitiken till varven. Det vore bra för hela varvsnäringen och naturligtvis framför allt för den svenska som under flera år har fått leva utan detta stöd. Men man kan inte låta år efter år gå och bara åse hur vår egen varvsindustri inte har en chans att i slutänden konkurrera. Om förhoppningarna om att subventionerna kan tas bort vid årsskiftet inte skulle infrias måste vi vara beredda att vidta några åtgärder från svensk sida. Anders Sundströms svar är litet uppmjukat när han talar om att det tydligen är klart att sjunde varvsdirektivet försvinner. Vad som kommer i stället är däremot mindre klart. Då blir det alltså en förhandling, och vi vet ju att sådana förhandlingar kan vara knepiga. Jag tycker därför att det är viktigt att näringsministern ser till att vi, om subventionerna inte försvinner från årsskiftet, inte är låsta utan att han kommer att se över vilka eventuella åtgärder som vi då måste vidta.
Fru talman! Jag har två synpunkter. Den första gäller stödet som nu är godkänt i Grekland, Spanien och Tyskland. Vi skall komma ihåg att det inte är fråga om något nytt varvsstöd. Det är ett stöd som redan tidigare är godkänt för dessa tre länder. Men i Tysklands fall försnillades det av oseriös verksamhet och drabbade varvsarbetarna i Tyskland. Därför godkände EU att nya pengar fick skickas in som skulle användas på det sätt som de gamla skulle ha använts. Sverige gick i och för sig emot detta. Men det är viktigt att beskriva den riktiga situationen. Hur vi skall ställa oss till ett eventuellt åttonde varvsdirektiv, eller vad det kan komma att heta, vet jag ännu inte. Det som nu är viktigast är att vi hårt driver frågan om att ta bort driftsstöden. Det känns mycket viktigt. Det visar sig då att vår linje kan bli en stor konkurrensfördel. Då har vi ju ett antal varv som faktiskt överlevt utan subventioner, och helt plötsligt hamnar varven i vår omvärld i samma läge som vi befinner oss i. Det ger oss en fördel i förhållande till andra länder. Just nu är det naturligtvis jobbigt. Men den industri som har klarat sig bäst i Sverige är ju den som har levt under de hårdaste villkoren och haft den hårdaste konkurrensen. Om vi då lyckas få bort statsstöden till varven kan det bli en framgång. Jag känner att vi är ganska nära den situationen. Med litet kraft kan vi kanske orka bryta igenom under hösten.

Fru talman! Eva Björne har frågat mig om det är min avsikt att fullfölja den nuvarande energi och energiskattepolitiken mot de elintensiva industrierna. Ett viktigt mål för regeringens energipolitik är att värna om den elintensiva industrins internationella konkurrenskraft. De energipolitiska program som behandlas i riksdagen innebär en omfattande och målmedveten satsning på teknisk utveckling inom energiområdet. Genom att bidra till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem skapar vi förutsättningar för långsiktiga konkurrensfördelar för svenskt näringsliv. I propositionen 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning framhålls att stängningen av de två reaktorerna i Barsebäck skall genomföras på ett sådant sätt att en strukturomvandling inom industrin inte orsakas av höjda marknadspriser på el. Stängningen av de två reaktorerna skall inte äventyra den industristruktur och det uppvärmningssystem som Sverige har byggt upp under decennier. Energibeskattningen är ett viktigt styrmedel i strävandena att skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle. Sverige har valt att, i väsentligt högre grad än de flesta andra länder, använda ekonomiska styrmedel som skatter och avgifter för att påverka resursanvädningen i miljövänligare riktning. Energiskatterna har också stor betydelse för produktionskostnaderna i den energiintensiva industrin och för industrins konkurrenskraft. Energibeskattningen måste därför utformas så att den ger goda förutsättningar för den svenska industrins konkurrenskraft. Det skall vara lönsamt att investera i varu och tjänsteproduktion i Sverige, och det skall vara fördelaktigt att investera i ekologisk energiteknik, bl.a. effektivare energianvändning. En översyn av energiskattesystemet kommer att genomföras i Regeringskansliet. Översynen skall utgå från de riktlinjer för energibeskattningen som anges i 1997 års energipolitiska uppgörelse. Översynen beräknas vara genomförd så att förslag kan lämnas till riksdagen under år 1998. Avsikten är att översynen skall omfatta i princip hela energiskattesystemet. För den elintensiva industrin är det främst produktionsskatterna på el som har betydelse. I dag är förhållandena på elmarknaden sådana att produktionsskatterna kan föras vidare från producenterna till såväl industrin som hushållen genom ökade elpriser. Produktonsskatten på kärnkraft kan medföra snedvridningar i elproduktionssystemet. Eftersom den rörliga kostnaden påverkas av skatten snedvrids den kostnadsmässiga rangordningen av elproduktionsanläggningarna med ett sämre resursutnyttjande som följd. Dessa problem med produktionsskatterna på el har uppmärksammats under de senaste åren. Riksdagen beslutade hösten 1996 att det andra steget av tidigare beslutade höjningar av produktionsskatterna på kärnkraft och vattenkraft skulle återtas och ersättas med höjda energiskatter på el och fossila bränslen. Under hösten 1996 beslutade riksdagen också att den rörliga vattenkraftsskatten skulle läggas om till en fastighetsskatt baserad på markvärdet. Regeringen har våren 1997 föreslagit riksdagen att fastighetsskatten på vattenkraft sänks med 50 % av den nivå som fastställdes vid omläggningen. Regeringen har således genom de åtgärder som vidtagits inlett en process med omvandling av produktionsskatterna på el. Regeringen avser att senast i budgetropositionen för år 1998 återkomma till frågan om nivån och utformningen av produktionsskatten på el. Regeringen kommer därvid, om den bedömer att produktionsskatten på el till någon del skall behållas, att överväga om det är möjligt och ändamålsenligt att ersätta den nuvarande skatten på kärnkraftsproducerad el med en fast skatt som är oberoende av produktionsnivån.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. I svaret säger ministern att regeringen har vidtagit en hel del åtgärder och inlett en process med omvandlingen av produktionsskatterna på el och att man senast i september i år i budgetpropositionen kommer att ge besked om just den här produktionsskatten. Längre ned i svaret står det att om regeringen därvid bedömer att produktionsskatten på el till någon del skall behållas kommer man att lägga om den på kärnkraftselen så att den blir oberoende av produktionsnivån. Kan jag tolka det, ministern, att det även diskuteras att helt och hållet ta bort produktionsskatten på el? Jag tycker att ministern i svaret är positiv till den svenska elintensiva industrin och till att den skall kunna fortleva i landet. Ministern säger också att inte ens stängningen av två reaktorer i Barsebäck skall påverka eller på något sätt orsaka att det blir höjda marknadspriser på el. Därför skall man utforma energibeskattningen på ett sådant sätt att den elintensiva industrin behåller sin konkurrenskraft. Man skall också göra en total översyn av energiskattesystemet, och förslag skall lämnas till riksdagen under 1998. Under 1998 skall man inom Gränges Industri, som interpellationen gäller, ha en omförhandling om köp av el. Den omförhandlingen kräver ju att förutsättningarna på marknaden är stabila. Gränges vill ju ha ett avtal som täcker en så lång period som möjligt så att man vet vad som händer i framtiden när det gäller kostnader för tillverkningen. I Norge pågår just nu överläggningar mellan den elintensiva branschföreningen och regeringen om kontrakt som skall ändras eller omförhandlas år 2004-2007. De kommer att gälla fram till år 2020 2025. Det handlar alltså om minst 15 år som den elintensiva industrin i Norge är garanterad avtal. Det är helt andra tidsfaktorer än i Sverige, där det kanske kommer att handla om ett eller två år. Det är alltså mycket oförutsebart. I Frankrike har det statliga elbolaget gjort upp med regeringen om att sänka elpriset med 14 % under en treårsperiod. Vad jag vet är elpriset för den elintensiva industrins stora elanvändare på väg ned även i USA och i Sydafrika. Jag tycker inte att vår elintensiva industri under de här förutsättningarna har den konkurrenskraft som den borde kunna ha med lägre skatter och avgifter. Jag tycker att det verkar omöjligt, herr minister, att skapa detta med de här förutsättningarna. Man behöver längre framförhållningstider än vad som nu är fallet.
Fru talman! Först och främst vill jag än en gång understryka att vår avsikt är att ha ett energiskattesystem som ger vår elintensiva industri starka konkurrensfördelar. Det är också så att Sverige har en stor sådan verksamhet, men det innebär inte att allt är bra. Eva Björne tar upp två exempel, Norge och Frankrike, där man tydligen skall kunna erbjuda längre kontrakt. Det finns naturligtvis skillnader i energipolitiken i Sverige i förhållande till både Norge och Frankrike. Om jag börjar med Norge, skall vi ha klart för oss att Norge, till skillnad från Sverige, är ett land som importerar el. Marknadsförutsättningarna i Norge är alltså sämre än i Sverige. De har en stor import av el, och det har de haft under lång tid. De har också större svängningar i sitt elförsörjningssystem än vad vi har. Samhället är ju stor ägare till elkraften i Norge. Kommunen och staten äger i stort sett all elkraft. Därför gör elföretagen ibland andra bedömningar än kommersiella. De gör mer samhällsekonomiska bedömningar vid elleveranser. Så är det också i Frankrike. Där är elmarknaden fortfarande starkt reglerad. När Eva Björne nämner just de två exemplen, måste vi alltså komma ihåg att det är två exempel där energipolitiken är uppbyggd efter ett mönster som Eva Björne egentligen inte gillar vad jag kan förstå. Vad gäller det andra exemplet, USA, är det ju riktigt så till vida att USA har mycket låga skatter på energi, framför allt på el som produceras genom fossileldning. Deras kol, olja och naturgas är mycket konkurrenskraftig. Men Eva Björnes och min uppfattning är ju att vi skall försöka hålla tillbaka fossileldad kraftproduktion för att minska trycket på vårt klimat. Med de restriktioner som Eva Björne och jag gillar, finns det egentligen bara ett sätt att hantera detta om vi vill ha en fortsatt öppen elmarknad, och inte ansluta oss till Norges och Frankrikes modell. Det är att i enlighet med energiöverläggningen och den energiproposition som vi förhandlat fram, se till att vi ökar tillförseln av el från sådant som är förnybart och långsiktigt uthålligt, och att vi har ett skattesystem som gör att vi har mindre beskattning av industrin. Då finns det ett problem, det vill jag gärna deklarera. Produktionsskatten har den fördelen att det är en mycket bred skattebas. Alla konsumenter, oavsett om det är fråga om industri eller hushåll, betalar denna skatt. När man växlar en produktionsskatt på kärnkraft och vattenkraft till en konsumtionsskatt, innebär det att en betydande del av skattebasen faller bort. En större börda måste bäras av hushållen. Under den period som vi nu har haft, har vi genomfört budgetsaneringen samtidigt som vi har klarat av medlemskapet i EU. Då har vi sagt att det är rimligt att vi, i varje fall nu, har en ganska bred skattebas, för just nu är betalningsförmågan hos den elintensiva industrin god. Men på sikt skall vi ur detta system, och åstadkomma en beskattning där vi lyfter bort skatterna från produktionsbeskattning till mer av konsumtionsskatt. Men det måste ske i en takt där de som skall betala detta, nämligen hushållen, faktiskt också har råd att göra det. Det är därför vi går försiktigt fram.
Fru talman! Herr ministern har helt rätt när han talar om systemet med det statsägda elbolaget i Frankrike osv. Men resultatet blir ju ändå att den elintensiva industrin i Sverige får sämre konkurrensförhållanden. Det är så jag anser att det inte skall vara. Man måste försöka utjämna det här. Det kan man göra med hjälp av de skatter och avgifter som vi har i Sverige. Ministern säger att vi skall ha ett skattesystem som ger fördelar till den elintensiva industrin, och att denna har haft, och än så länge har, betalningsförmåga. Jag skulle naturligtvis helst se att vi även slapp konsumtionsskatterna på hushållen. Det är självklart. Det är ju inte heller bra att de drabbas. Om man ser på just Gränges, som jag har frågat om här, försvinner nu, i och med den här produktionsskatten, de vinster som har genererats där under senare år. Dessa vinster skulle främst ha använts till investeringar i företaget. 75 % av tillverkningen i Gränges sker i en del av fabriken som är ganska ålderdomlig, där det är stora utsläpp i både luft och vatten. Man har byggt om 25 % och fått ned utsläppen kraftigt. I svaret pekar ju ministern på att man genom skatter och avgifter vill styra mot en miljövänlig användning ute i industrin. Men det här är inte miljövänligt. Här har vi utsläpp. Här har vi det som påverkar miljön i Sundsvall. Vi vill ha kvar den här industrin. Vi tycker att det är en bra industri både för regionen och för landet. Men vi vill ha den så miljövänlig som möjligt, och det förutsätter att företaget kan generera vinster, och att man har en långsiktig planeringsperiod som man kan arbeta under. Det är det som ministern kan påverka genom de här skatterna och avgifterna. Det handlar om att sänka produktionsskatter - eller helst ta bort dem helt och hållet - och se till att Gränges och annan elintensiv industri kan arbeta på så sätt att de är konkurrenskraftiga, att de har goda produkter att sälja, att de kan generera vinster och att vi får en miljövänlig produktion.
Fru talman! Får jag först säga något om Gränges. Det som är glädjande med Gränges är att det nu blir ett eget företag. Det måste inte i fortsättningen leverera sina vinster till Electrolux. I stället får dessa användas i Gränges. Jag har följt Gränges under väldigt många år, mer än 15 år. Det är ett företag som under lång tid genererat bra resultat, men som inte alltid fått använda pengarna till att investera i sin elintensiva verksamhet. Jag är övertygad om att den nya organisationen ger företaget ökade möjligheter, och att man därmed kanske också kan ta det andra steget i Sundsvall för att minska miljöpåverkan och, för det har man också uppnått i den modernare delen av anläggningen, få betydligt lägre elkostnader. Det känns bra att man kan åstadkomma detta. Vad jag fastnar litet grand vid är Eva Björnes resonemang om att vi vill ha det som i Frankrike. Vi gillar inte regleringen, men den ger ju ändå fördelar för vår elintensiva industri. Jag är inte så övertygad om det. Jag är rätt övertygad om att den franska modellen, eller den norska, faktiskt i det långa loppet är till nackdel också för deras egen elintensiva industri. Vi skapar en mer konkurrenskraftig, effektiv, elproduktionsapparat. Det gynnar på sikt naturligtvis också vår egen elintensiva industri. Vi skall också se till att vi ställer om skattesystemet så att konkurrenskraften bibehålls. Den elintensiva industrin i Sverige har en mycket god konkurrenskraft. Den har en bra utveckling i förhållande till andra länder.
Fru talman! Jag sade inte att jag vill ha det som i Frankrike. Jag sade att vi här i Sverige skall ha förhållanden som gör att vi kan möta produktionen i Frankrike på en konkurrenskraftig nivå. Jag menar att skatter och avgifter skall sänkas och hållas på en sådan nivå att konkurrenskraften kan vidmakthållas. Jag frågade i mitt första inlägg om jag kunde tolka ministern så att produktionsskatten antagligen kommer att försvinna, att vi inte kommer att behöva ha kvar skatten. Jag tycker nog att man, när man sätter skatter och avgifter, även skall titta på att företagen har möjlighet att bedriva sin produktion på ett miljövänligt sätt. Ministerns svar genomsyras av att det skall vara en ekologiskt hållbar produktion i svenska företag, det skall vara miljövänligt. Det är hela regeringens inriktning att vi skall ha det på det sättet. Då får man inte sätta skatter och avgifter på ett sådant sätt att man förhindrar företagen att investera så att man får en sådan produktion. Som Sundsvallsbo undrar jag: Varför skall just vi i Sundsvall utsättas för en extra miljöstörning som vi inte skulle behöva med ett annat skattesystem?
Fru talman! Först vill jag säga något om produktionsskatterna. Mitt svar är att produktionsskatterna successivt skall tas ut ur det svenska systemet. I vilken takt vi klarar det kan jag inte säga, men det skall ske successivt. Vi visar också att vi gör det. Vi har fattat två beslut, och skall i september fatta ett tredje, som går i den riktningen. Det andra är konkurrenskraften. Jag följer ju väldigt noga de elintensiva industriernas konkurrenskraft - också hur det ser ut för Gränges Aluminium i Sundsvall och hur de olika enheterna i Sundsvall ser ut. De har en hyfsad konkurrenskraft, kan man säga, om man ser till den sammantagna bilden. Sedan kan man naturligtvis önska att vi skall ha allt i Sverige som vi har i dag, men utan skatter och avgifter. Det går naturligtvis inte ihop. Vi måste ha både och. Vi måste ha skatter och avgifter, och vi måste också ha ett välfärdssystem som fungerar bra. Jag vill säga, och det är det viktigaste tycker jag, att Sveriges energipolitik faktiskt är mycket konkurrenskraftig gentemot sådana länder som Frankrike och Norge. I likhet med Norge har vi mycket vattenkraft, men förutom att vi har vattenkraft, som de har i Norge, har vi också bioenergi. Vi har i dag också kärnkraften, som svarar för en betydande del av vår elproduktion. Vi har alltså betydligt bättre möjligheter att leverera konkurrenskraftig el än vad Norge har i ett långt perspektiv. Sedan kan naturligtvis Norge, som är ett land med väldigt stora statsinkomster, under perioder subventionera sin industri, men jag är inte säker på att det är långsiktigt bra. Det kan Frankrike också syssla med, men jag är inte heller säker på att det kommer att vara till Frankrikes fördel i det långa loppet. Jag tror faktiskt att vi kommer att tjäna på det här.
Fru talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig om dels en indragning av en reservation på 281 miljoner kronor från anslaget Vissa åtgärder för effektivare användning av energi, dels hur regeringen avser agera för att Sverige skall vara ett föregångsland inom effektivare energianvändning. Totalt föreslår regeringen att ca 9 miljarder kronor anslås under de kommande sju åren. Vidare föreslås en ny myndighetsorganisation med en ny energimyndighet som bl.a. skall verkställa huvuddelen av omställningsåtgärderna och samordna omställningsarbetet. Regeringen föreslår att 100 miljoner kronor anslås för teknikupphandling av energieffektiv teknik. Det är en fortsättning på den nuvarande verksamheten vid NUTEK, som interpellanten hänvisar till. Anslagets storlek motsvarar den omfattning som teknikupphandlingen har haft inom verksamheten med energieffektivisering under de gångna sex åren. I det nya programmet finns åtgärder för minskad elanvändning, ny elproduktion från förnybara energikällor, effektivare energianvändning och utveckling av ny energiteknik. Verksamhet som har finansierats över det nuvarande anslaget för effektivare användning av energi kommer att kunna fortsätta under flera av de föreslagna delprogrammen. Jag vill särskilt peka på de nya anslagen för minskad elanvändning och effektivare energianvändning och på det nya energiteknikbidrag som föreslås i den stora satsningen på teknikutveckling. De medel som nu föreslås för minskad elanvändning är inriktade på bostadsuppvärmningen och ersätter delvis åtgärder som tidigare vidtagits inom samma program som teknikupphandlingen. miljoner kronor) är inriktade på teknikupphandling av energieffektiv teknik och information, utbildning, rådgivning m.m. om effektivare användning av energi. Jämfört med tidigare avdelas betydligt större resurser till lokal information och rådgivning. 1 610 miljoner kronor) är avsett för introduktion av ny energiteknik på marknaden och gäller teknik på såväl tillförselsidan som användningssidan. Det betonas uttryckligen i propositionen att teknikupphandling bör kunna utnyttjas inom ramen för denna verksamhet. I den ekonomiska vårpropositionen föreslås att energiöverenskommelsen finansieras genom dels befintliga anslag och reservationer inom Utgiftsområde 21 , dels ianspråktagande av tillgängligt reformutrymme som vi lyckats skapa. Vissa reservationer har därför dragits in, bl.a. 281 miljoner kronor från anslaget Vissa åtgärder för effektivare användning av energi. För att undvika missförstånd vill jag betona att indragningen av dessa medel inte berör något vid NUTEK beslutat projekt och inte heller någon verksamhet som inbegriper avtal med en extern part. Däremot kan givetvis projekt som man planerar att starta senare behöva omprövas inom de nya program som tar vid efter nyår. De resurser som år 1991 anslogs till energieffektivisering har i stort sett legat inom ett enda program, och medel har anslagits på ett anslag. I den nya, omfattande verksamhet som nu föreslås i propositionen finns det flera delprogram. Resultaten av de delverksamheter som tidigare låg inom ett och samma program kommer att redovisas vart och ett för sig. Det är viktigt för statsmakternas styrning och resultatvärdering. En effektiv användning av energi är en viktig uppgift för hela den nya myndigheten, inte enbart för verksamheten under en särskild anslagsrubrik. Därmed har jag besvarat Yvonne Ruwaidas båda frågor. Indragningen av reservationen är ingen nedskärning, utan gäller finansieringen av en utvidgad verksamhet för effektivare energianvändning. Sverige fortsätter att vara ett föregångsland inom effektiv energianvändning.
Fru talman! Först vill jag tacka näringsministern för svaret. Statsminister Göran Persson talade på SSU:s och Byggnads miljöseminarium. Han nämnde då att belysningsindustrin i Sverige hade en besparingspotential på ca 4-5 TWh inom en 10-15 årsperiod. Han hävdade att med den effektivare elbelysning som skulle kunna ske kan man spara in nästan motsvarande båda Barsebäcksreaktorerna. Flera av de projekt som skulle leda till denna effektivisering inom elbelysningsområdet kommer att avbrytas. Det är inte fråga om avtal, utan det handlar om s.k. principöverenskommelser som träffats mellan olika parter tillsammans med Kansliet för effektivare energi. De kommer inte att kunna fullföljas. Kansliet för effektivare energi har kunnat jobba väldigt effektivt och bra just tack vare kombinationen av teknikupphandling, programkrav, nätverksbyggande information, regionala energihushållningsprojekt och samarbete med energitjänsteföretag. Man har alltså jobbat på olika nivåer samtidigt. Det är just därför att man haft denna flexibilitet och därför att man kunnat jobba integrerat som man har lyckats. Sveriges regering har skrutit med den här verksamheten inför FN. På Dagens Nyheters ledarsida, där man inte brukar backa upp regeringens omställning av energipolitiken, har denna verksamhet lovordats. Likadant är det med Socialdemokraternas största tidning Aftonbladet. Dagens Industris ledarsida och Forskning och Framsteg har stöttat det här. Det gäller också belysningsbranschen, ventilationsbranschen och värmepumpsindustrin. Även Bill Clintons miljörådgivare Eileen Clausen och t.ex. Leif Johansson, som i dag är koncernchef på Volvo och som tidigare har jobbat på Electrolux, har stöttat denna verksamhet. Det finns knappast någon annan energipolitisk verksamhet som i dag har ett sådant stöd i Sverige. Därför undrar jag, näringministern, varför man drar ned på anslagen till just den här verksamheten. Det är ju vad propositionen i fråga innebär. Ett av näringsministerns besked förvånar mig. Det gäller då att det nya energiteknikbidraget på 1 610 miljoner kronor skulle kunna användas även för energianvändning. Det är en nyhet. Det är inte något som framgår av propositionen. Där framhålls att det gäller teknikupphandling på tillförselsidan. Betyder det här att regeringen har ändrat sig på den här punkten? Hur tänker näringsministern verka för att genomdriva dessa intentioner? Näringsministern påstår också att de 1 650 miljoner kronorna till bostadssektorn delvis skall ersätta åtgärder inom teknikupphandlingsprogrammet. Att satsa på effektvakter, braskaminer och vattenburen värme är bra, men det är inte just det som man har jobbat med inom kansliet för effektivare energi. Det gäller där inte den typen av energieffektivisering. Även om man på det här sättet sparar energi, gör det inte att man kan få samma nytta av en produkt med färre kilowattimmar.
Fru talman! Två synpunkter. För det första är resurserna för det som vi i egentlig mening avser med teknikupphandling i stort sett oförändrade. Vi kommer i framtiden att använda ungefär lika mycket som det som historiskt har använts för egentlig teknikupphandling. Vill vi, för det andra, från regeringen redan nu uttala att vi vill försäkra oss om att en större del av de här pengarna används till rådgivning och information på den lokala nivån? Det vill i vart fall jag. Det bygger på min tro att väldigt mycket av besluten på det här området måste fattas lokalt. Jag är ingen anhängare av stora centrala administrationer, där makten koncentreras till några myndigheter som får väldigt stort inflytande och som riksdag och regering avhänder sig beslutanderätt till. Jag vill att riksdag och regering skall uttala ungefär hur pengarna skall användas. Jag vill att en del av pengarna redan nu skall öronmärkas för en lokal information som skall byggas upp på den lokala nivån. Jag vet inte om jag skall tolka Yvonne Ruwaidas inlägg så att hon önskar mer av centralstyrning och makt till myndigheter och mindre till riksdag, regering och kommunfullmäktige.
Fru talman! Mycket av det arbete som utförts på kansliet för effektiv energi är mycket bra. Det har skett mycket decentraliserat. Man har jobbat med olika aktörer på marknaden, även med kommuner. Man har också arbetat med olika regionala projekt. Ett projekt, Energieffektiva Värmland, har t.ex. byggts upp tillsammans med kansliet för effektiv energi men mestadels tillsammans med de olika aktörerna i Värmland. Man tänker senare starta ett projekt som kallas Energieffektiva Skåne. Sådana här projekt kommer att ha en lamslående inverkan. Det är inte de som arbetar inom kansliet för energieffektivare energi som bestämmer. De är ett slags katalysatorer för en process. Det är faktiskt de olika lokala aktörerna på marknaden som har gjort arbetet. Det är alltså inte fråga om ett storskaleprojekt. Jag vet att det har riktats en del kritik från Riksrevisionsverket mot kansliet för effektivare energi. Å andra sidan har ca 17 utredningar använt mycket starka lovord om det arbete som där har bedrivits. Detta arbete är en process, och det kan inte genomföras på annat sätt. Jag undrar om näringsministern t.ex. har läst den utvärdering som har gjorts av det här arbetet av Peter Lund. Denne framhåller hur viktigt det är att det här arbetet bedrivs som en process och att pengarna inte skall delas upp. Jag kan inte heller se annat än att det i den framlagda propositionen föreslås en minskning av de resurser som går till energieffektivisering. Jag har inte fått svar på min tidigare ställda fråga om näringsministern och regeringen nu kommer att verka för att de aviserade teknikpengar som skulle satsas på energitillförsel nu även skall satsas på energianvändning. Det framgår inte av propositionen. Det är för mig en nyhet när näringsministern säger detta. Jag skulle gärna vilja få ett svar på frågan hur man tänker genomdriva detta. Det finns en massa olika aktiviteter som kansliet för effektivare energi har lyckats med. Ett exempel är ekoenergiarbetet, som har lett till att t.ex. Scania har minskat energianvändningen med 15 %. Man har även minskat koldioxidutsläppen. Det är ett lysande resultat. Ekoenergiarbetet kommer att läggas ned helt enkelt därför att man inte har några avtal om det. Det finns inte pengar budgeterade för detta i framtiden. Även de regionala projekten liksom projektet Det miljöanpassade kontoret är hotade. De belysningsprojekt som jag har talat om är hotade, eftersom pengarna helt enkelt dras in. Jag vet inte om det här arbetet skall utföras någon annanstans. Har man på något sätt planerat för detta? Det här kansliets verksamhet har fungerat flexibelt och integrerat, och man arbetar parallellt med teknikupphandlingen också med med information, med förarbeten, med nätverksbyggande och med seminarier. I den interna budgeten har man på kansliet redogjort för sådant som egentligen är en del av teknikupphandlingen som om det inte vore teknikupphandling. Det har kanske kallats förarbeten eller information. Det verkar som om regeringen tror att det här inte är en del av teknikupphandlingen, men det är en väsentlig del härav, och utan den kommer teknikupphandlingen inte att lyckas. Man tror att bara de pengar som i den interna budgeten är avsedda för teknikupphandling har varit teknikupphandling. Jag tror att Näringsdepartementet på den punkten helt enkelt har missförstått hur kansliet arbetar.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på Yvonne Ruwaida är jag än mer övertygad om att propositionen är korrekt.

Jag tycker att det är en näst intill naiv inställning. Alla som har någon erfarenhet av denna verksamhet vet att det naturligtvis ger mycket större inflytande till den lokala nivån, om man skickar pengarna direkt dit.

Det är inte alls så som Yvonne Ruwaida säger, att möjligheten att bedriva verksamheter regionalt försvinner. Jag vet att ett antal kommuner redan sitter och jobbar på att bygga upp starka regionala enheter för att föra ut information om ny teknik.

Att det sker från Miljöpartiet känns väldigt märkligt. Det som egentligen är teknikupphandlingsprogrammet blir inte mindre än i dag. Det avsattes efter den utvärdering som gjorts 103 1⁄2 miljon kronor i miljoner avsatts för särskilda ändamål.

Fru talman! Låt mig börja med att tacka statsrådet för svaret. Det är i och för sig en vanlig inledning på en interpellationsdebatt, men den känns mer angelägen nu när det har blivit så att flera av statsråden inte tycker att de behöver svara på interpellationer. Jag vill därför uttrycka min speciella glädje över att statsrådet Klingvall inte tillhör den gruppen. Däremot kan jag kanske inte påstå att jag blev så mycket klokare av svaret på den fråga jag har ställt. Bakgrunden till frågan är att de allra flesta av oss tycker att det är bättre med aktiva åtgärder än med passiv sjukskrivning och sjukpension. Ett par viktiga åtgärder under 90-talet har varit införande av de s.k. Dagmarpengarna, som har kunnat föras över från försäkringskassor till landstingen efter lokala uppgörelser. Det andra är det som interpellationen egentligen rör, försöksverksamheten med finansiell samordning, det som brukar kallas FINSAM. Till historiken hör i och för sig ett långvarigt motstånd från socialdemokratiska ministrar i slutet av 80 talet. De vände sig mot tankegångarna att man skulle kunna göra överföringar mellan olika system. Motståndet bröts glädjande nog i början av 90-talet. Resultatet blev bl.a. de två saker jag redan har nämnt. Den nuvarande regeringens insatser på de här områdena är hittills två. Bägge är enligt min mening negativa. Det första är en halvering av de s.k. Dagmarmedlen och en stor risk för att de försvinner helt och hållet efter nästa år. Det andra är den passivitet efter FINSAM-utvärderingen som jag har påtalat i min interpellation. Bakgrunden var att det beslöts att man under åren 1993-1995 skulle bedriva en försöksverksamhet inom några områden i landet. Den förlängdes senare med ett par år. Det beslöts om en omfattande utvärdering. Den är genomförd av Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket i förening. Den presenterades i februari i år, och som jag visade i min interpellation är det en väldigt positiv utvärdering. Verksamheten har gett överskott, och man har haft en rad andra goda effekter. Vad gör regeringen i ett sådant läge? Man för fram förslag från en del andra håll. Det är inget fel på det. Men den här frågan lägger man helt åt sidan. Vi i Folkpartiet har protesterat mot det. Försäkringskasseförbundets direktör har beklagat de bristande beskeden och de ekonomiska förutsättningarna.

Jag skall återge vad de på några punkter har framfört i en skrivelse av den 21 maj, dvs. för ett par veckor sedan. Man gör sammanfattningen att FINSAM har möjliggjort snabbare och bättre omhändertagande och vård, att patienten vinner. Man talar om aktivt handlande och vinst för alla i stället för passivt utbetalande.

Man slår fast att regeringens förslag, dvs. den proposition vi diskuterar, är ofullständigt. Man säger: Vi måste tyvärr konstatera att regeringens proposition inte tar till vara de resultat och erfarenheter som FINSAM visar.

Sammanfattningsvis: Det är en mycket intressant idé. Det gäller ett mycket viktigt område. Det finns miljardvinster som hägrar. Genomtänkt försöksverksamhet, positiv utvärdering - regeringen lägger den åt sidan. Här i riksdagen kommer statsrådets partivänner att hävda att man inte vill ha någon lösning enligt FINSAM-modellen och att man skall vänta tills utvärderingen av de s.k. SOCSAM-försöken är klara våren 2001. Det är handlingskraft det! Jag har två frågor. Den ena är: Går det att få något besked om vad som händer med Dagmarmedlen? Annars får vi ta upp det i något annat sammanhang.

Fru talman! Som jag sade i mitt svar till Bo Könberg är FINSAM-försöken och utvärderingen av dem en del av de erfarenheter som ligger till grund för regeringens proposition. Det som är mycket intressant och t.o.m. spännande i dag är ju att det också finns en rad andra försök som pågår och har pågått vid sidan av FINSAM, och nu också SOCSAM, som har växt fram av en lokal kraft och av lokala initiativ. Så samverkan är inte exklusivt för FINSAM-försöken, utan det finns också andra erfarenheter. Tillsammans med FINSAM och den särskilda utredningen om samverkan, Egon Jönsson, har detta legat till grund för regeringens proposition. Nu tar vi ett väldigt viktigt steg framåt. Vi föreslår att samverkan skall vara ett arbetssätt som skall tillämpas över hela landet i framtiden. Regeringen vill helt enkelt gå längre än FINSAM. Vi vill få med alla aktörer. Jag tror, Bo Könberg, att vi är helt överens om att det är aktiva åtgärder som behövs. Det handlar om att effektivt utnyttja samhällets samlade resurser om vi skall klara de behov som en hel del människor faktiskt har av stödåtgärder för att komma ifrån rundgången mellan trygghetssystem och för att inte hamna i en gråzon och inte få den hjälp de behöver. Därför finns det enligt regeringens bedömning nu väldigt starka skäl för att utveckla bra och ändamålsenliga samverkansmodeller och för att de skall få bygga på lokala förutsättningar. Det handlar om att ge dessa projekt bra gemensamma ramar. De projekt som pågår och som vi ser framför oss över hela landet handlar också om att mer effektivt utnyttja våra gemensamma resurser. Det var väl också avsikten när FINSAM-försöken drogs i gång: att se till att det inte går åt lika mycket pengar, utan att vi får ut mer pengar av varje satsad krona. Det är också min erfarenhet, när jag har varit ute och tagit del av de projekt som pågår i landet, att det handlar om att ett plus ett inte bara blir två utan kanske både tre och fyra, därför att man blir mycket duktigare på att använda de gemensamma resurserna. Bo Könbergs konkreta fråga om DAGMAR medlen är en fråga för socialministern, och jag tänker låta henne svara på den, men när det gäller den andra frågan, vad vi gör nu, tycker jag att propositionen är det bästa och tydligaste beviset på vad som nu verkligen är på gång när det gäller att utveckla samverkan. Om jag sedan skall säga någonting om utvärderingen av FINSAM så är väl det som är mest intressant att fundera över - vilket jag förstår att Bo Könberg har gjort - om FINSAM går att generalisera över hela landet. Jag har försökt läsa denna utvärdering så noggrant som möjligt, och det är svårt att se att det skulle vara möjligt att generalisera på det sätt som jag har upplevt att Bo Könberg gör i sin interpellation. Det finns en rad delar i den här utvärderingen som visar att det här i vissa fall är rätt speciella omständigheter som har gjort att man har fått ett gott resultat, men det kan vi diskutera i nästa replikskifte. Jag vill bara ställa en fråga till Bo Könberg: På vilka grunder anser Bo Könberg att det går att generalisera resultaten av FINSAM-utvärderingen? Det vore intressant att få en sådan diskussion.
Fru talman! Jag har förstås hört vad statsrådet har sagt i svaret, men jag kan inte säga att jag riktigt har förstått det. Det gäller uppenbarligen inte enbart mig, utan det finns många andra som inte heller har förstått klokheten och visheten i regeringens proposition, exempelvis alla de som har arbetat med FINSAM försöken ute i försöksområdena, vilket framgår av den skrivelse som jag läste upp delar av. Statsrådet nämner att den utvärdering som jag hänvisar till har ingått som grund, och den finns också omnämnd med ungefär två textstycken, tror jag, i denna proposition på säkert hundra sidor. Men den har uppenbarligen inte hos statsrådet lett fram till tankegången att man skulle kunna använda sig av den. Vi fick väl möjligen en antydan om varför i den fråga som statsrådet ställde till mig, dvs. frågan om generaliserbarheten. Det är en tung och viktig fråga i all försöksverksamhet, men jag måste säga att efter de år jag har ägnat mig åt samhällsarbete - det är några år nu - står det klart att ett upplägg av den här typen är det naturliga: Man hade en idé. Folk var osäkra på om den fungerar i verkligheten. I stället för att genomföra den i hela landet beslutade man under föregående mandatperiod att pröva den på ett antal ställen. Man uppdrog åt de två främsta myndigheterna i landet som har ansvar för dessa frågor att göra en gemensam utvärdering av det hela. Sedan skall man förstås efter detta ta ställning till om det var bra eller dåligt. Men det här fallet är häpnadsväckande - det är därför jag har interpellerat - eftersom utvärderingen är väldigt positiv, något som statsrådet inte har emotsagt. Det naturliga är väl att då säga att man skall genomföra detta på flera håll. Det är säkert så - det är det ofta med försöksverksamheter - att det är extra goda resultat i försöksverksamheten eftersom de människor som arbetar med den kanske är extra mycket för den. Det är också möjligt att man inte kan spara 2 miljarder kronor om året utan kanske bara 1 1⁄2 miljard kronor om året i landet och få minskat lidande, men vi kan väl se hur det blir. Den naturliga frågan i det här fallet får jag väl rikta tillbaka: Vad är det som gör att en mycket positiv utvärdering bara läggs åt sidan medan man hänvisar till en ny utvärdering av ett annat försök som skall presenteras någon gång våren 2001? Jag tycker inte riktigt, om jag skall vara ärlig, att det är jag som har bevisbördan för varför en lyckad försöksverksamhet skall spridas över landet. Det naturliga med en försöksverksamhet är väl detta: Är den dålig sprider man den inte utan lägger ned den där den finns, och är den bra får den fortsätta där den existerar, och man sprider den över landet. I den skrivelse jag tidigare läst ur, fru talman, är det t.o.m. så att man på slutet, nästan uppgivet efter denna negativism från regeringens sida, säger från dessa åtta ansvariga personers sida: Vi konstaterar slutligen att propositionen inte ger förutsättningar för att fortsätta den samverkan som givit så stora mänskliga och samhälleliga vinster samt utvidga och utveckla den, och vi hoppas därför att -. Det minsta de hoppas är alltså att de skall få fortsätta med detta som har varit så klokt, sparat så mycket pengar och minskat det mänskliga lidandet. Såvitt jag förstår av ordsvallet i interpellationssvaret och i det muntliga svaret nu är svaret nej. Ja, vad man än säger, fru talman: Handlingskraft är inte vad som utmärker regeringen i den här frågan liksom i många andra frågor. Jag är faktiskt uppriktigt förvånad. Man undrar vad som mer skulle behövas för att en hårt prövad regering som den nuvarande skulle ta till sig idén att sprida dessa försök när man har fått så goda vitsord från alla inblandade och från de statliga myndigheter som har utvärderat projektet. Vad är det som sätter stopp för detta? Samtidigt säger statsrådet att regeringen går längre. Men nästan det enda vi får tillbaka från det ansvariga statsrådet är konstaterandet att hänsyn har tagits till andra försök - det är inget fel i det - och att man skall få vänta till 2001, om jag förstod svaret rätt.
Fru talman! Jag tror egentligen, Bo Könberg, att vi är överens, men Bo Könberg får det att framstå som om vi inte är det. Jag tycker inte att det egentligen ligger någon motsättning i vad vi vill. Det är bara det att regeringen vill gå längre än vad FINSAM-försöken har gjort. Vi tycker att alla de inblandade aktörer som vi har anledning att samverka med när det gäller att hjälpa utsatta människor på bästa sätt skall få de förutsättningarna. Så Bo Könberg är, tycker jag, bönhörd över hövan i sina krav på samverkan. Vad jag förstår skulle detta enligt Bo Könberg egentligen bara handla om hälso och sjukvården och försäkringskassan, medan som sagt jag och regeringen vill gå längre. Det är inte på något sätt så att detta har lagts åt sidan. Detta finns med i det arbete som har föregått propositionen. Jag har inte heller förstått detta att Bo Könberg menar att man nu skall sluta med samverkan. Hela idén med att dra i gång försöksprojekt om samverkan är ju att finna former som kan bli permanenta och som gör att man fortsätter samverka på ett bra sätt. Jag utgår från att parterna i FINSAM-försöken kommer att samverka även fortsättningsvis. Om man seriöst granskar denna utvärderingsrapport finner man, som Bo Könberg säger, att förutsättningarna inte är lika i hela landet. Det är starkt motiverade människor som har dragit i gång detta, och de har själva valt att göra det. I åtminstone tre av dessa landsting, nämligen Södermanland, Västmanland och Gävleborg, startade man från en nivå med ett väldigt högt sjuktal. Det måste man ha med sig när man sedan värderar effekterna av försöken. Däremot hade Malmö, som är det försöksområde som har gått back och inte vunnit i ekonomisk mening på försöket, börjat med ett relativt lågt sjuktal. Det måste man ha med sig när man skall göra en värdering av detta för hela landet. De 9 % per år som Bo Könberg nämner som en besparing i sin interpellation utgör ju en uppskattning av försökens ekonomiska effektivitet i socialförsäkringen. Uppskattningen bygger på skillnaden i kostnadsnivå mellan de områden som bedriver försöksverksamhet och de som inte har gjort det. De 154 miljoner som används i olika sammanhang kan inte användas för att uppskatta det här, utan det är en summa som bygger på en total besparing under tre försöksår i just de områden som har deltagit. Det gör att man måste vara skeptisk till möjligheten att dessa 9 % skulle vara en reduktion som gäller hela landet, om man utsträcker detta till ett landsomfattande försök. Min huvudpoäng är naturligtvis att regeringen vill utöka möjligheterna till samverkan. Hela poängen i propositionen är att det skall utvecklas ett arbetssätt som innebär att vi dels är mer effektiva med våra gemensamma medel, dels arbetar med individen i centrum och kan hjälpa den enskilde på ett bättre sätt.